Herr talman! Jan Fransson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att priser och andra villkor för upplåtelser för jakt på statlig och annan allmänt ägd mark återigen blir normgivande för vad som anses skäligt. Det finns hela 320 000 jägare i Sverige. 50 000 av dagens jägare upplever att de har brist på jaktmark. Ytterligare ungefär 100 000 svenskar uppger i undersökningar att de är intresserade av att börja jaga men inte har tillgång till jaktmark. Jaktintresset i Sverige är således mycket stort. Samtidigt är tillgången på jaktmark begränsad. Det gäller i första hand älgmark. I propositionen om ny jaktlag hösten 1986 konstaterades det att det inte finns någon helt outnyttjad älgmark. Däremot finns det utrymme för fler jägare på den mark som används för älgjakt. Med det stora intresset för jakt följer naturligtvis en ökad efterfrågan på jaktarrenden. Detta leder till att markägarna kan ta ut ett högre pris. I samband med behandlingen av den nya jaktlagen avvisade riksdagen ett införande av priskontroll för jaktarrenden. Jag är inte beredd att förorda någon form av priskontroll. I stället anser jag att älgjaktlagen med större öppenhet än hittills bör kunna utöka det egna jaktlaget med ytterligare medlemmar. Då minskar arrendeavgiften för den enskilde jägaren och fler kan utöva sitt jaktintresse. Av den undersökning som Jan Fransson referar till framgår att hälften av jägarna är över 47 år. Flera medlemmar i jaktlaget borde därför medföra att ungdomens jaktintresse tillgodoses bättre. Jan Fransson har särskilt tagit upp frågan om arrendepriserna på statens mark. Efter Domänverkets bolagisering begränsas statens direkta inflytande till markerna ovanför odlingsgränsen och renbetesfjällen. Staten har nyligen beslutat att småviltsjakt skall få ske på i princip alla dessa marker genom att ett jaktkort löses. Älgjakten där är sedan länge upplåten i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till samernas rätt att jaga. Upplåtelseavgifterna är låga och definitivt inte prisdrivande. Om ett jaktarrende gäller längre tid än ett år har arrendatorn besittningsskydd. Det innebär bl.a. att arrendatorn har rätt att få avgiftens storlek och andra villkor prövade av arrendenämnden om markägaren och arrendatorn inte kommer överens. På det sättet prövas vad som är skälig nivå på arrendepriset på bl.a. Domän AB:s mark. Jan Fransson tar slutligen upp sambandet mellan upplåtelseavgifternas storlek och viltvården. Älgjakten är den jakt som är mest reglerad i jaktlagstiftningen. Bortsett från den nya möjligheten att inrätta älgskötselområden är det högsta antalet älgar som får fällas strikt reglerat av länsstyrelsen. Beskattningen av älgstammen bestäms alltså inte av priset på jaktupplåtelser. När det gäller priset på upplåtelse av småviltsjakt är vilttillgången självfallet av stor betydelse för upplåtelseavgiftens storlek. Ingen vill ju betala ett högt jaktarrende för marker med dålig tillgång på vilt. Jag anser därför inte att en låg prisnivå på jaktarrenden automatiskt ger en god viltvård. Markägaren har i stället all anledning att bedriva en bra viltvård för att kunna få en god avkastning av sin mark.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är naturligtvis de våldsamma reaktioner som skett från jägarhåll runt om i landet mot Domänverkets mycket kraftiga höjningar av jaktarrendet. Jag förstår reaktionerna och den oro som har skapats i hela jägarkåren. Man ställer sig naturligtvis vissa frågor. Vart är utvecklingen på väg? Är det här ett tillfälle då man samfällt från markägarhåll med Domänverket som pilot mycket kraftigt skall höja arrendepriserna? Det är inget tvivel om att övriga markägarkategorier bara ligger och väntar. Man ställer sig också frågan -- jordbruksministern har säkert mött den i pressen och i diskussionen -- om den svenska jaktkulturen kommer att ändra karaktär. Den har utgjort en folklig landsbygdskultur där även vanligt folk med vanliga inkomster har kunnat jaga. Kommer jakten att i stället bli en exklusiv snobbsport och rikemansklubb för svenska och utländska personer med stora inkomster? Den typen av jakt förekommer ganska nära våra gränser. Enligt min mening är risken överhängande att det kommer att ske ett ''systemskifte'' även när det gäller jakten. Det har rått stor enighet, bl.a. här i riksdagen, om att det är viktigt att bevara jaktens karaktär i Sverige. Riksdagen har gjort sådana uttalanden, vilket har föregåtts av utredningar, som rekommenderar ett prissystem där man tar hänsyn till vilttillgång och god viltvård. Det är inget tvivel om att Domänverkets försök att nu kraftigt höja priserna avvaktas med stort intresse och stor förväntan från andra stora markägare runt om i landet. Jag har både hört och sett att man har önskat lycka till. Jordbruksministern och jag är överens på några punkter, bl.a. att fler skall ha möjligheter och att jägarkåren har ett ansvar för att också ungdomar kommer in. I övrigt har jordbruksministern undvikit att tala om vad han tycker om det som nu sker. Jag tycker inte heller att man skall tillgripa priskontroll i första hand. Vi är överens på den punkten. Det jordbruksministern säger om upplåtelser ovanför odlingsgränsen är alldeles utmärkt. Håll stilen! Jag vill fråga jordbruksministern efter ett litet tydligare och klarare ställningstagande. Oroas ändå inte jordbruksministern av den här utvecklingen? Är det inte risk för att ett kortsiktigt ekonomiskt marknadsintresse kommer att styra, och att detta kan komma i konflikt med vad vi menar vara en god viltvård? En andra fråga: Kan det inte vara vettigt att vi som är representanter för svenska folket i regering och riksdag står upp för den uppfattning som riksdagen tidigare givit uttryck för, nämligen att den samhällsägda marken och mark av allmän karaktär, typ kyrkans mark, allmänningar o.s.v., bör vara normgivande för vad som är ett skäligt arrende och skäliga villkor? Vi var under 1970 och 1980-talen totalt eniga i utredningarna om ett normprissystem med en rimlig arealavgift plus att jägare och markägare delar på den verkliga avkastningen, inte något man sitter och bestämmer på domänbolagets huvudkontor. Där känner man inte till vad avkastningsvärdet är. Jag vill också ställa en tredje fråga. Jordbruksministern säger i sitt svar att man nu har ett begränsat inflytande på Domänverket efter bolagiseringen. Men, jordbruksministern, det är väl ändå någon som företräder staten som ägare, och någon har synpunkter på vem som är med i den här styrelsen? Jag vill fråga jordbruksministern om han är beredd att tala med sin regeringskollega näringsministern, som vad jag förstår är den som ytterst har att företräda regeringen när det gäller bolaget. Domänverket har förlorat oerhört mycket goodwill.

Herr talman! Jag vill också något kommentera svaret på denna interpellation. Jag kan i stort instämma i allt som Jan Fransson tidigare sagt. Jag vill understryka detta med den folkliga förankringen. Jag har jagat älg i snart 40 år, och jag har varit med om utvecklingen. Då jag började jaga betalade vi nästan ingenting för att få jaga. För jakt i byaskogen -- oavsett vem som var ägare, om det var bolagsmark eller privat mark -- var det helt naturligt att man anmälde sitt intresse för att delta i älgjakten. Det var ofta ganska symboliska summor som t.ex. bolaget ville ha för jakten. I en del fall fick man lämna en köttbit som betalning. Nu håller detta på att försvinna. Det är ett systemskifte på gång. Jag vill också understryka detta med landsbygden och den folkliga förankringen. Jag hävdar t.o.m. att landsbygdens folk, de som bor ute på landsbygden, skall ha förtursrätt till jakten, eftersom dessa människor är så imtimt förknippade med denna jaktutövning. För allt fler sätter nu ekonomin stopp för möjligheten att vara med och jaga. Det finns exempel från höstens jakt där jägare har tvingats avsäga sig delar av eller hela jaktmarken. I det här fallet har Domän gått ut i annonser för att skaffa nya jägare till området genom anbud. Enligt obekräftade uppgifter jag fått skulle hektarpriserna ha legat på mellan 50 och 60 kr i lappmarken. Det handlar om stora pengar. Inga vanliga människor har råd att betala sådana pengar för dessa marker. Självklart anser också jag att man skall försöka bereda så många jägare som möjligt plats i ett jaktlag. Men det finns gränser också för det. Det handlar inte bara om rekreationsintresset. Vi som bor på landsbygden kan ju gå ut i skogen när som helst och sitta på en stubbe. Vi betalar ju inte någonting för det. När man går ut i älgjakten vill man ju också ha en köttbit. Just nu är det en illa vald tid för att utöka antalet jägare i jaktlagen. För några år sedan hade vi en avskjutning årligen av uppemot 170 000 älgar. I år räknar man med att kunna skjuta 80 000. Det är en halvering. Då säger det sig självt att det blir svårare att ta in nya jaktlagsmedlemmar. Om priserna höjs så mycket har arbetslösa ungdomar inga möjligheter att ställa upp på villkoren för att ingå i ett jaktlag. Det sätter ekonomin stopp för. Jag förstår att det är svårt med priskontroll. Men nog borde det gå att få till stånd normer av något slag. Staten själv, regeringen, har ju haft en uppfattning om hur mycket en älg är värd. 1986, då ersättning betalades ut för de älgar som hade för hög cesiumhalt, så sade man att mer än 2 200 kr är inte en älg värd. Det skulle kunna vara en utgångspunkt. Lägg på index sedan 1986 och jag tror att man kommer ganska nära vad många jägare tycker vara en acceptabel nivå på avgiften för en älg. Men märk då att det skall gälla en fälld älg och inte ett hypotetiskt antal som man tar betalt för. Jordbruksministern hänvisar till markerna ovanför odlingsgränsen. Jag vet att det är mycket låga arrenden där. Man kan inte jämföra dem med vad som gäller nedanför odlingsgränsen. Det är där de höga avgifterna finns. Jag och andra jägare är inte ensamma om att ha den uppfattningen att priserna i dag är för höga. Per Ola Eriksson är väl ändå en tung centerpartist. Han gick ut i den senaste valrörelsen och lovade jägarna i Norrbotten att om de bara såg till att det blev en borgerlig regering, så skulle priserna på Domänverkets marker sjunka. Det var 1991, före de väldigt kraftiga höjningar som kom nu. Jag ser att min taletid är ute för det här inlägget, men jag vill också säga att Domän har visat en väldigt hård attityd. Jag har fått se diverse brev där man prompt säger: Godkänn avtalet, annars uppsägning från marken! Jag tycker det är främmande för en markägare att visa en så hård attityd.
Herr talman! Liksom John Andersson och i någon mån kanske Jan Fransson tillhör jag dem som belastar ålderssammansättningen i jägarkåren. Det är odiskutabelt att jag har passerat 47 års ålder. Överst på sidan 2 i svaret står, som både John Andersson och Jan Fransson har kommenterat, att man bör se till att det blir fler medlemmar i jaktlaget och att fler unga borde in. Liksom de andra tycker jag naturligtvis att vi borde få in fler unga i jaktlagen. Men jag erinrar mig det som stod i tidningen häromdagen. En moderat riksdagsman hade utsatts för en debatt om de höga boendekostnaderna. Han svarade att det går att tränga ihop sig i boendet. Men till slut blir både små och stora lägenheter fulla om det är tillräckligt många som tränger ihop sig. Svaret tyder på att jordbruksministern anser att marknaden skall få bestämma villkoren. Det är fel, särskilt när ett statligt företag på så kort tid ändrar sin policy markant och blir den mest hårdföra talesmannen för marknadmässiga villkor. Jag jagar i en fjälldalgång i norra Dalarna. Vi betalar 5 176 kr per vuxet djur och 1 680 kr per kalv. Det är bestämt att vi i vårt lilla jaktlag skall nedlägga två vuxna djur och en kalv. Detta säger jag med hänvisning till det som står längst ned på sidan 2. Jordbruksministern konstaterar där att beskattningen av älgstammen inte bestäms av priset på jaktupplåtelse. Men det är precis vad den gör, jordbruksministern! Reglerna är ju oerhört fyrkantiga -- ett vuxet djur kan vara alltifrån en tvåårig, ung älg till en stor kapitaltjur. Båda kostar 5 176 kr. Jag fördömer inte de jaktlag som anser att man naturligtvis skall skjuta de största djuren och att kalvarna är så dyra att de kan lämnas. Det finns jägare som säger: De där små, röda jävlarna ser man inte bakom kornet i bössan! Varför skall man då skjuta dem? Särskilt om man skall betala nästan 2 000 kr för det! Det var ett citat, för man får ju inte svära i kammaren. Herr talman! Jag vill sluta med att upprepa Jan Franssons och John Anderssons angelägna fråga, som det är viktigt att vi får svar på. Kan inte någon från ägarsidan -- i detta fall kanske lämpligen näringsministern -- framföra ägarens synpunkter på sättet att sköta jaktfrågan, som är viktig för så många människor? Det kan aldrig vara meningen, eller ens rimligt, att ett statligt ägt företag skall springa först på marknaden och se till att de som är rika får möjlighet att jaga, medan ortsbor med låga inkomster inte får det.
Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min förståelse för jägarnas synpunkter på de höjda priserna på jaktarrende. Domän AB har redovisat hur situationen var under 70 och 80-talen. Man menar att prishöjningarna varit små under en lång tid och att det därför är fråga om en eftersläpning, som man nu skall försöka justera. Det ligger säkert en hel del sanning i det påståendet. Men jag är medveten om -- och det kan vi vara överens om -- att denna prishöjning naturligtvis upplevs som mycket hårdare, när den sammanfaller med en kraftig nedgång i både tilldelningen och avskjutningen av älgar. Det är angeläget att slå fast att jakten i Sverige är en verksamhet med brett folkligt stöd och att det är de många människorna som skall ha möjlighet att utöva jakt. Därför hoppas jag verkligen inte att det skall bli något s.k. systemskifte i det avseendet. De undersökningar som gjorts av jaktintresset visar att de som vill jaga men känner sig utan jaktmark tillhör samma grupper som de som jagar. Det är framför allt de landsortsboende som står på listan. Därför är det kanske inte troligt att det blir någon stor förändring. I alla tre inlägg tas frågan om påverkan från regeringen upp. Det är viktigt att göra en bodelning mellan regeringens verksamhet och den verksamhet som företag med ett betydande statligt ägande utövar. Men självfallet får man ha uppfattningar om detta. Min personliga uppfattning, som jag gärna skall delge mina kolleger i regeringen, är att man inte skall driva upp priserna i onödan. Samtidigt efterfrågar vi en god lönsamhet. Det gäller Domän AB:s verksamhet liksom all annan verksamhet. Den pressen sätter vi på alla företag, och det måste vi göra även på Domän AB. Men i detta sammanhang gäller det att hålla en rimlig balans. Det är min förhoppning att det också skall gå att uppnå en sådan balans. När det gäller prissättningen har man haft en överenskommelse med jägarna om att ca 60 % av kostnaden är ett rekreationsvärde och resten själva köttvärdet. Som landsortsboende kan jag mycket väl förstå John Anderssons synpunkt att man kan tillgodogöra sig rekreationsvärdet i alla fall. Men i ett urbaniserat samhälle är det nog ändå realistiskt att beräkna en hel del för just rekreationsvärdet.
Herr talman!

Ordet systemskifte är slitet, men det är faktiskt fråga om ett verkligt skifte av uppfattning jämfört med vad som har förts fram i olika sammanhang under de senaste 10--15 åren. Vi ser båda bekymmer med att införa en priskontroll. Under mitt första år i riksdagen i slutet av 70-talet motionerade jag om detta, och jag har nu förstått svårigheterna. Men man kan ändå markera något slags rimlig norm, åtminstone när det gäller samhällsägd mark och mark av liknande karaktär, som kommunmark, allmänningar och kyrkans mark. Det som sägs från riksdags och regeringshåll kan förhoppningsvis uppfattas på ett sådant sätt att man bryr sig om det. Det är trots allt 20 % av markerna i Sverige som kontrolleras på detta sätt.

Resultatet kommer så småningom att hamna på jordbruksministerns bord, om jag har förstått saken rätt. Efter ett uttalande i riksdagen gav regeringen Svenska Jägarförbundet uppdraget, med hänsyn till förbundets ställning i dessa frågor. Jag vet att man nu arbetar med detta. Även vid ett tillfälle som detta tror jag att jordbruksministern, med det övergripande ansvar han har för jakt och viltvård i vårt land, kan medverka på ett mycket positivt sätt. Han kan uppmärksamma de försök som har gjorts inom jägarorganisationerna att få en jaktmarkskommitté och att samla de betydelsefulla markägarna för att diskutera frågan.
Herr talman! Jag noterar beskedet med tillfredsställelse och tackar för det. Det är bra att jordbruksministern kan tänka sig att ta upp problemet för diskussion med regeringskollegerna. Jag skulle vilja utveckla påståendet att beskattningen av älgstammen inte bestäms av priset på jaktupplåtelse. Men jag menar att det finns en mängd andra konsekvenser. Om man har betalt ett högt pris i förskott, bör man också få varan. Om man då har en jaktmark, där det av olika skäl inte finns den älgtillgång som man kanske trodde vid den tidpunkt när licenstillståndet gavs, skulle man egentligen bara skjuta hälften av de älgar som man tilldelats att skjuta, om man skulle bedriva en bra viltvård. Nu tvingas man, eftersom man betalt stora belopp i förskott, att sätta viltvårdsintresset åt sidan och i stället skjuta djuren. Jag klandrar inte det jaktlag som gör på detta sätt. Jordbruksministern säger att Domän har ett lönsamhetsansvar. Men jag har mycket svårt att ta in viltvården i lönsamhetsansvaret. Den intention som riksdag och regering har vad gäller jakt och viltvård är att viltvården skall sättas i främsta hand. Jag protesterar absolut mot att sätta lönsamhetskrav på vårdandet av en viltstam. Att Domän skulle ha en eftersläpning vad gäller priserna stämmer inte. Jag har haft domänlag som jaktgrannar i snart 40 år, och jag har hela tiden vetat hur priserna har varit genom åren. Domän har, i jämförelse med de stora skogsbolagen, egentligen legat högst i pris hela tiden. Visserligen finns det mindre markuthyrare, exempelvis kyrkan, som har legat högt i pris. Det finns också vissa privata markägare som tagit ut mycket höga avgifter. Men i normala fall tar de privata skogsägarna inte ut några avgifter alls. Man har i stället haft jaktlig samverkan och även i många fall tagit in utomstående utan att dessa behövt betala något arrende.
Herr talman! Det kan knappast vara någon av de största tänkarna i Domän som räknat ut det här systemet. Systemet får precis de konsekvenser som John Andersson sade. En låg vilttillgång -- sådana kommer, eftersom det finns konjunktur även på det här området -- innebär att jägarna, för att få någon rimlig utdelning för nedlagda avgifter, praktiskt taget dammsuger marken, för att fälla det som möjligtvis kan finnas där. Det beror på att systemet med förskottsbetalning innebär fasta priser, dvs. om man inte får ''rätt'' djur får man i alla fall betala det belopp som gäller för ifrågavarande licenstilldelning. Jag avser inte att ta upp mer tid i denna debatt. Beskeden från jordbruksministern har varit oerhört konstruktiva och bra. Jag, liksom de två andra interpellanterna, tar fasta på jordbruksministerns löfte att ta upp ärendet med näringsministern, för att den vägen få fram ägarsynpunkterna till Domän Jag tror att Domänverket hehöver denna hjälp och detta råd mycket snart. Domänverkets anseende rasar nämligen allteftersom dagar och veckor går. Det kan inte vara rimligt att jaga älg på skare i januari, bara för att täcka åtminstone det belopp som man skall betala för ett djur.
Herr talman! Låt mig först beröra frågan om priset och viltvården. Å ena sidan ligger det naturligtvis något av sanning i det som John Andersson och Axel Andersson tar upp, dvs. att man är tvungen att skjuta ut hela tilldelningen för att få valuta för sin arrendekostnad. Å andra sidan är detta egentligen en fråga för de viltvårdande myndigheterna att se till att inte sätta en för hög tilldelning vad gäller dessa områden. Nu har ju utvecklingen varit nedåtgående, vilket kan ha inneburit svårigheter när det gäller att skjuta det antal djur som tilldelats. Men det skulle kunna justeras i efterhand, genom att både viltstammen och tilldelningen anpassas. Jan Franssons framställning om att samla markägare för att diskutera frågan vill jag ta med mig. Jag skall fundera över det här. I olika sammanhang har jag samlat företrädare för olika grupper för diskussion, och jag tycker att dialoger är bra. Men jag har inte tagit ställning till själva sakfrågan. Om man har uppfattningen att jakt skall kunna utövas av gemene man, är det angeläget att arrendepriserna är rimliga. Jag tillhör själv den grupp som arrenderar ut jaktmark. Även om jag på gamla dagar börjat jaga litet själv, tänker jag inte ändra värst mycket på det. Jag har inte heller tagit ut någon högre avgift av mina vänner för arrende av denna mark. Det vore roligt -- i den mån staten är ägare -- om staten kunde arrendera ut till sina vänner till motsvarande rimliga avgifter. Till detta vill jag lägga en annan aspekt, nämligen de tillgångar som skogen, naturen, ger oss i framtiden. I gången tid har vi säkert fokuserat intresset huvudsakligen på virkesråvaran när det gäller värdeproduktionen. Upplevelsen att få vara i naturen, att få jaga, att få plocka bär, m.m. kommer säkert successivt att få en större roll relativt virkesproduktionen. Det skall vi vara medvetna om. Det finns ett stort intresse, och jag tror att människor är beredda att betala en del för detta. Men det motiverar i och för sig inte oskäliga avgifter för jaktarrenden.
Herr talman! Det jordbruksministern säger om sin policy vad gäller hans egen utarrendering av jaktmark, kan jag bara säga: Låt den policyn vara vägledande för inställningen i övrigt. Då tror jag att John Andersson, Axel Andersson, jag och många andra jägare blir nöjda. Vi har haft ett bra meningsutbyte. Inledningsvis glömde jag att gratulera till jordbruksministerns debut i älgskogen, med -- som vi har hört -- lyckat jaktresultat.
Herr talman! Jag tackar för det. Samtidigt vill jag understryka värdet av att vi är överens om att en priskontroll i den här frågan inte är aktuellt.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat miljöministern om motivet till att Gävle kommun fått avslag på en framställning om statliga medel för analys av cesiumhalten i vilt och om regeringen är beredd att ompröva beslutet. Arbetet inom regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Tjernobylolyckan fick verkningar för i stort sett alla som bodde i de områden som drabbades av nedfallet. Åtskilliga åtgärder har vidtagits för att minska skadeverkningarna. När det speciellt gäller jakten har vårjakt på hornbärande rådjur införts i de mest drabbade områdena. Statsmakterna uttalade efter Tjernobylolyckan att de grupper vilkas försörjningssituation lidit direkt skada genom det radioaktiva nedfallet skall vara berättigade till ekonomisk kompensation. För att minska skadeverkningarna av olyckan beslöts därför att staten i vissa fall skulle lämna ersättning för inkomstbortfall och merkostnader till följd av olyckan. För just jaktens del gällde följande. Under 1986 års älgjakt lämnade staten ersättning för fällda älgar om cesiumhalten i älgköttet översteg det fastställda gränsvärdet. Eftersom cesiumhalten i älgens föda sjönk snabbt fann regeringen att det inte fanns någon anledning att lämna ersättning för tiden därefter. Ersättning kan även lämnas för merkostnader och förluster till bl.a. den som helt eller delvis försörjer sig på att jaga till husbehov eller för försäljning. Som villkor för ersättning gäller att det skall finnas ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan. Frågor om sådan ersättning prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. I flertalet av de drabbade kommunerna genomförs efter Tjernobylolyckan cesiumanalyser i kommunal regi. Analyserna, som inte enbart avser viltkött, betalades till en början i allmänhet av kommunen. Kommunerna har nu börjat ta betalt för analyserna. Avgifterna varierar i hög grad mellan kommunerna. I Gävle kommun kostar analyserna uppemot 150 kr, i Hudiksvall bara 25 kr. Skrivelsen till regeringen från Gävle kommun byggde bl.a. på att forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet hade framfört önskemål om fortsatta mätuppgifter för sin forskning. I kommunen används en avancerad utrustning som sköts av särskild personal. Det finns i dag relativt billiga mätinstrument som jägarna kan sköta själva. Det finns alltså möjligheter för jägarna att få mätningar utförda till väsentligt lägre kostnader än vad som gäller i Gävle kommun. Dessa låga kostnader bör kunna bäras av jägarna själva. Om vissa forskningsprojekt kräver dyrare mätmetoder får kostnaderna härför täckas med de medel som står till de aktuella projektens förfogande.

Herr talman! Jag har anmält mig även till den här debatten, eftersom jag var starkt engagerad när Tjernobylolyckan hände. Jag var en av de första som tog sådana här prover. Via en ortstidning tog jag prover på fisk, och vi mätte cesiumhalten på universitetssjukhuset i Umeå. Jag har både motionsvägen, i ett flertal debatter och i mitt arbete i näringsutskottet vid den tiden försökt göra mitt bästa för att de som nu bor i drabbade områden skulle få den bästa hjälpen.

När man då talar om merkostnader tycker jag att det inbegriper även provtagning, inte bara ersättning för inkomstbortfall inom t.ex. rennäringen. Jag är inte ensam om den uppfattningen, utan jag kan hänvisa till en tung centerpartist, som hade precis samma uppfattning. I en motion krävde Börje Hörnlund att all provtagning som människorna i området anser nödvändig bör ske gratis samt att utrustning såväl som provtagning bör bekostas av staten. Jag vill bara visa att man även i Centerpartiet hade denna uppfattning. Även här gavs det löften, som inte har hållits. Dåvarande miljöministern framhöll i en interpellationsdebatt att regeringen avsåg att se till att kommunerna skulle få bästa möjliga utrustning för att kunna hjälpa människor med information, mätningar och annat. Det löftet omsattes aldrig i praktiken -- men det skall jag inte lasta den nuvarande regeringen och jordbruksministern för. Det sägs nu att cesiumhalten i älgarna har sjunkit. Jag vill, liksom föregående talare, säga att det inte stämmer, åtminstone inte på alla områden. Forskarna är mycket förvånade över att halterna i år har varit så höga. Första året fick vi ersättning för älgarna, och då var gränsen 300 Bq. Sedan höjdes gränsen till 1 500 Bq, och ersättningen plockades bort. Människorna i de här områdena har ju tvingats leva med detta cesium. Det har för många inneburit stora påfrestningar. Det finns fortfarande många människor som varken äter kött eller fisk ifrån dessa områden. Människorna törs i synnerhet inte äta fisken, eftersom värdena för den ligger på ända upp till 40 000 Bq per kilo. Enligt Livsmedelsverket är det helt oacceptabelt att äta sådan fisk.

Det är ju inte dessa människor som bär skulden till det inträffade. Jag kan inte tro att utförandet av dessa analyser skulle medföra några stora kostnader. Detta skulle ju bara gälla dem som känner att de inte kan äta kött, fisk eller svamp, eftersom de inte vet vilka värden det är. Det är en stor kostnad att betala 135--150 kr för varje prov. De människor som bor i de odrabbade områdena behöver ju inte ens tänka på sådana kostnader. Jordbruksministern borde i alla fall ta sig en funderare över om man på något vis skulle kunna få till stånd en lösning som innebär att de som vill ha dessa analyser kan få dem gratis.
Herr talman! Vi är alla medvetna om att både djur och människor inom de områden som drabbades av nedfallet blev utsatta för bekymmer under den här perioden. Sigrid Bolkéus tar i sin interpellation upp detta. Hon pekar på att det nu finns värden som ligger på uppemot 40 000 Bq. Det finns säkert sådana toppar. John Andersson påpekade mycket riktigt att fisken är känslig i detta sammanhang. När det gäller dagens situation visar statistiken att medelvärdet för älgar är 1 400 Bq, medan värdet för rådjuren är högre. Skogshararna, som Sigrid Bolkéus nämnde, har ett högt värde på uppemot Grundfrågan är huruvida staten skulle betala Gävle kommun för kostnaden på 145 kr eller inte. Jag återkommer till att man när läget blir något bättre kan tänka sig att kostnaderna i större omfattning kan bäras lokalt. Man kan också lokalt sträva efter att så långt som möjligt få ner kostnaden. Det har visat sig att det går att göra prover billigare, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg. I Hudiksvall har man en kostnad på 25 kr för en analys. Från interpellantens sida anfördes det att det material som nu finns är en stor tillgång för forskarna. Jag tror att det är riktigt, men om det finns ett sådant forskningsintresse är det den sidan som i så fall skall stå för den högre merkostnaden, inte nödvändigtvis bara för att få reda på hur stort värdet är för den enskilda konsumtionen av livsmedel. I det här läget ser jag alltså inte någon anledning att ändra ståndpunkt i denna fråga.

Herr talman! Jag har några funderingar. När denna olycka inträffade var det många som sade att forskningen hade ett unikt tillfälle att följa detta. Det var ju den första större kärnkraftsolyckan. Man skulle då kunna följa utvecklingen. Jag var en av de första som började göra provtagningar. Jag fick bl.a. i uppdrag från Livsmedelsverket att utföra provtagning på fisk. Det skulle bli ett långvarigt program. Jag skulle vid vissa tidpunkter göra provtagningar på ett visst antal kilo. Helt plötsligt upphörde denna verksamhet. Jag vet över huvud taget inte om det i dag pågår någon större undersökning i den här vägen. Jag är därför litet fundersam över varför intresset för detta inte är större. Det finns ingenting som säger att vi inte kan bli utsatta för en ny, kanske större, olycka. Vi lever ju i en farlig värd. Medelvärdena är ganska ointressanta. Det är ungefär som att diskutera körsträckorna när det gäller bensinskatten. Det är den som kör längst som drabbas hårdast. Det är den som råkar skjuta älgen med de höga värdena som drabbas. Den provtagning som vi gjorde i vårt älgjaktlag visade att spännvidden var ifrån 150 upp till 2 500 Bq. För t.ex. en barnfamilj kan det ju vara intressant att veta vad värdet för de enskilda älgarna är. Jag vet att jaktlagen på vissa håll har tagit prov på älgarna och sett till att barnfamiljerna t.ex. har fått kött från älgarna med de lägre värdena, och de gamla som har sagt att det inte finns någon risk har fått köttet med det högre värdet. I motsats till jordbruksministern tycker jag fortfarande att det vore rimligt att de som vill ha dessa analyser skulle få dem gratis utförda.
Herr talman! Jag tror säkert att Sigrid Bolkéus och John Andersson väl känner till min inställning till kärnkraften och dess risker. Det som hände efter Tjernobylolyckan illustrerar väl hur långlivade dessa problem är. Det tar lång tid innan vi kommer undan problemen. Jag håller i och för sig med John Andersson om att medelvärden är ointressanta från den enskildes synpunkt. Det är värdena på de djur man skjuter som är intressanta. Från samhällets synpunkt är medelvärdena naturligtvis intressanta, därför att de visar den trend som ändå finns vad det gäller cesiumhalt. Sedan är det beklagligt att värdena så här lång tid efteråt inte har minskat i alla områden. Det som Sigrid Bolkéus tar upp visar detta. Även om värdena inte är extremt höga är de ändå inte lägre än tidigare utan högre än genomsnittet. När det gäller den här typen av kostnader kan man alltid diskutera vem som skall betala. Sigrid Bolkéus nämnde att varken kommunen, den enskilde eller forskningen har några pengar. Det här är ett besvärligt argument, därför att det i hög utsträckning även gäller staten. Det finns liksom inte några pengar någonstans. Men det handlar om en prioritering inom alla områden. Jag tror t.ex. att det för forskningsändamål, i den mån det är viktigt, finns möjlighet att betala. En del av kostnadsansvaret måte ändå ligga hos den enskilde och hos kommunen, eftersom man inte lägger ner mer pengar än nödvändigt. Som jag inledningsvis sade finns det olika typer av utrustning som kan handhas på olika sätt. Det är viktigt att också i sådana här fall sträva efter att dra ner kostnaderna så mycket som möjligt. Det går säkert bra att i olika sammanhang hänvisa till framsynta centerpartister. Det är bra att de tar ett gott initiativ. Frågorna kan ge intressanta uppslag, men jag kna inte i det här sammanhanget ta ställning till dessa.

Herr talman! När det gäller cesiumhalter i vilt och i naturen vet vi att det är fråga om en mycket längre historia än just sedan Tjernobylolyckan inträffade. Ända sedan de talrika kärnvapensprängningarnas tid har det varit en viss grundbelastning. Den hade minskat en del just innan vi fick de stora eländena från Tjernobylolyckan. När jag säger att det inte finns några pengar menar jag inte att det är ett argument för att staten inte skall ta sitt ansvar. Men vad jag har försökt att påvisa är att det i nuläget inte längre är så dryga kostnader att staten måste gå in och ta ett särskilt ansvar, utan det går att begränsa kostnaderna, och att man med den relativt ringa kostnad som återstår kan bära ansvaret på den kommunala sidan.

Herr talman! Rune Thorén har frågat mig om jag är beredd att omgående ge klartecken för utbetalning av statliga bidrag för den del av Västtågsprojektet som det inkommit framställningar om till regeringen. Vidare frågar han om jag är beredd att i övrigt medverka till att även andra delar av överenskommelsen som berör kollektivtrafiken kan få påbörjas och därmed också erhålla statliga bidrag. Slutligen frågar han om jag är beredd att se över frågan om bilavgifter och i stället söka andra former för finansiering. Bakgrunden till frågan är att staten och berörda parter i Göteborgsregionen i januari 1991 träffade en principöverenskommelse om trafik och miljö, den s.k. Adelsohnöverenskommelsen. En slutlig överenskommelse har träffats i juni 1993 mellan Vägverket och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppgörelsen skulle bekräftas av berörda kommuner. I dagarna har alla de berörda kommunerna utom Tjörns kommun tillstyrkt den slutliga Tjörns kommun har tillstyrkt överenskommelsen, kommunfullmäktige skall behandla frågan i slutet av november. Överenskommelsen kommer därefter att remissbehandlas innan regeringen lägger förslag till riksdagen om lånegarantier för utbyggnaderna. Frågan om bidrag till Västtåg bereds för närvarande inom Kommunikationsdepartementet. Det är inte nu möjligt att svara på frågan när ett eventuellt bidrag till motorvagnsanskaffning kan beslutas och om det kräver riksdagens godkännande. Jag vill i sammanhanget påpeka att riksdagen ännu inte givits tillfälle att ta ställning till om den nu träffade slutliga överenskommelsen överensstämmer med den preliminära överenskommelsens syften. Regeringens bedömning av detta ingår i beredningsarbetet. Vad beträffar den tredje frågan vill jag erinra om att en av de grundläggande förutsättningarna för Göteborgsöverenskommelsen är att vägutbyggnaderna skall finansieras med vägavgifter och att de därmed frigjorda ordinarie anslagen kan användas till bl.a. kollektivtrafiksatsningar. Mot denna bakgrund är jag således inte beredd att i detta sammanhang diskutera andra finansieringsformer.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag har ställt min interpellation är att jag är djupt bekymrad över den s.k. Adelsohnöverenskommelsen. Från min numera ganska långa tid som politiker kan jag inte minnas att det har funnits något ärende, i varje fall inte i Göteborg eller dess region, som har tagits fram och beslutats med sådan ovilja från alla håll. Jag är helt klar över att en majoritet eller minoritet kan ha olika syn. Men i det här fallet handlar det om att även de människor som har stått bakom överenskommelsen mer eller mindre säger som biskop Brask, att man helt enkelt nu är nödd och tvungen till detta. Detta tycker jag är förfärligt. Varför är det då det? Jo, därför att problemet är att man har knutit upp ett vägbyggande som skall finansieras med vägtullar. Inte förrän detta är klart betalar man ut anslag till en kollektivtrafik som i stort sett alla parter är överens om att man skall satsa på. Med den kollektivtrafiken skulle också problemen minska. En del av vägbyggena har egentligen varit till för att lösa problemen. Skulle man få en bättre kollektivtrafik kanske inte alla dessa väginvesteringar ens skulle behöva göras. Som Mats Odell vet har länsbolagen i Västsverige inkommit med en ansökan som är långt kommen. Man är överens om hur det skall vara med Västtåg från Karlstad till Göteborg, Borås och även till andra delar i Västsverige. Där är man själv beredd att satsa pengar och vill då att staten enligt överenskommelsen gör det som man har sagt att man skall göra, dvs. köpa upp ett visst tågmaterial. Det är alltså min första fråga. Och jag vill upprepa: Finns det ingen möjlighet att göra detta? Det står i överensstämmelse med regeringens politik, med riksdagens politik och med politiken i regionen och i Göteborgs kommun. Man borde kunna köra i gång kollektivtrafiken och vänta med den slutliga uppgörelsen. Den andra frågan handlade också om kollektivtrafiken. Jag vet att det finns mycket som redan är klart att köra i gång och som också skulle kunna innebära positiva åtgärder. Den sista frågan, herr talman, handlar om vägtullar. Den 4 november hade fullmäktige i Göteborg sitt möte. Jag var där och lyssnade på i stort sett hela debatten. Jag har suttit i Göteborgs fullmäktige i många år, men jag har aldrig hört att man från olika partier säger så som man gjorde här: Vi är ju tvungna. Det låter ungefär som när danskarna gick in i Sverige och gjorde saker och ting med tvång. Det handlar ju om vår egen region och vår egen kommun, och vi har egna riksdagsmän. Vi borde väl kunna lösa detta. Det finns egentligen ingen i Göteborgs kommun som vill ha vägtullar. Det har kommit en framställan från Göteborgsregionens kommunalförbund om att man skall försöka hitta andra lösningar. Jag har själv föreslagit att man t.ex. skall införa en regional bensinskatt. Näringslivsdelegationen menar precis som Motormännen och många andra att göteborgarna redan är överbeskattade. -- De är naturligtvis inte mer överbeskattade än man är i andra delar av landet. Men man tycker att det borde gå att klara detta genom att riksdagen anslår medel på vanligt sätt. Om det inte finns så mycket att det räcker vore det rimligt att höja bensinskatten eller finna andra former. Detta är en enig uppfattning i Göteborg. Mats Odell kommer att få höra den när Göteborgsregionens kommunalförbund kommer och uppvaktar. Jag menar att det därför vore klokt att fundera över andra sätt att lösa finansieringen. Avslutningsvis vill jag säga att man borde se på innehållet. Mellan Mats Odell och mig är det en rak sträcka. Den går man snabbast rakt fram. Skulle man då i stället bygga en tunnel som kostar 1,8 miljarder för att komma fram till samma ställe -- utan att ens passera en korsning? Så gjorde man i Mölndal; även om man nu har skrinlagt det projektet. Så är det på flera ställen. Som gammal politiker har jag respekt för att man kan ha olika uppfattningar. Det har man egentligen inte här. Man är överens om att projekten inte är bra. Jag menar att man då måste diskutera andra former för finansiering, men i avvaktan på det se till att kollektivtrafiken kan starta omgående, framför allt Västtågsprojektet. Min fråga till Mats Odell är då om man kan medverka till att så kommer att ske.
Herr talman! Rune Thorén säger att man har byggt upp en modell som innebär att helheten skall uppnås. Rune Thorén vill plocka russinen ur kakan och köra kollektivtrafikdelarna först. Med ordet man avses här denna kammare. Det är Sveriges riksdag som har lagt fast detta. Regeringen har inget mandat att göra något annat än att uppfylla det som riksdagen har sagt. Vi har varit oerhört kreativa och angelägna att få i gång kollektivtrafiksatsningar både i Göteborg, som Rune Thorén vet, och här i Stockholm när det gäller Dennispaketet. I Stockholm har vi satt i gång upprustning av Nynäsbanan och ett flertal andra kollektivtrafikprojekt. den slutliga överenskommelsen har det alltså ändrats till ett bidrag till motorvagnsanskaffning. Det är den förändringen som eventuellt kan kräva riksdagens godkännade, eftersom vi egentligen inte har anslag till rullande materiel. Rune Thorén och jag bör ha viss respekt för att regelboken följs i den frågan även om Rune Thoréns och min intention i det här fallet överensstämmer helt och hållet. De ramar vi har är alltså riksdagens ursprungliga beslut. Sedan säger Rune Thorén att det inte finns någon i Göteborg som vill ha vägtullar. Det finns ingen i Stockholmsregionen heller som vill ha vägtullar. Men vi har funnit att detta är en helhetslösning som består av en miljöavgift som man får betala för att köra in i citykärnan. Den används dels till att bygga kringfartsleder, dels till att rusta upp kollektivtrafiken och förbättra kollektivtrafiksystemet. Detta är en modell som sammantaget måste betraktas som balanserad. Avsikten med bilavgifterna är faktiskt inte bara att finansiera vägutbyggnaden. Jag menar därför att exempelvis en regional bensinskatt inte får den styreffekt som skall förhindra att bilister kör in i stadskärnan i Göteborg. Jag trodde att Rune Thorén och jag var överens om att det är en positiv effekt. Den betalzon som man nu har kommit överens om i överenskommelsen visar i underlagsmaterialet en 14-procentig minskning av biltrafikarbetet i centrala Göteborg. Den ger en liten minskning av det totala trafikarbetet i hela regionen. Därtill ger den tillräckligt stor intäkt för att klara av lånefinansieringen. Det är bakgrunden till att regeringen anser att man bör hålla fast vid bilavgiften, som i det här fallet är att betrakta som en miljöavgift. Det är möjligt att en höjd regional bensinskatt också skulle dämpa resandet, men det skulle inte ha den styreffekt som vi efterlyser. En rak linje är kortare än en krokig linje, säger Rune Thorén. Det håller vi nog alla med om på det teoretiska planet. Det finns dock många exempel på att detta i verkligheten är betydligt lättare sagt än gjort. Jag vill uppmana Rune Thorén att studera debatten kring vägdragningarna i Göteborgspaketet under de två år som den har pågått. Många mycket kloka och erfarna politiker och ämbetsmän har deltagit i debatten. Det finns nu ett förslag och regeringens ambition är att försöka se till att detta kan genomföras så fort som möjligt.
Herr talman! Självklart har även jag respekt för riksdagen. Jag tror att Mats Odell och jag är överens i många frågor, även om det i en sådan här debatt låter som om vi är oense. Jag är klar över att riksdagen måste ta ställning till om vi ändrar oss från stationer till vagnmateriel. Men vad jag syftar på är att man bör försöka göra ett ärende av det så fort som möjligt och inte vänta på den slutliga uppgörelsen. Jag har suttit som ordförande i både Kommunförbundet och GLAB och tror mig kunna en del om vägdragningar. Jag vet -- även om det kanske är litet magstarkt av mig att säga det -- att de vägdragningar som beslutats många gånger inte blivit av eftersom de inte funnits med i människors medvetande och politikerna inte varit överens om dem. Jag satt med i Storken, Storstadsutredningen, där vi föreslog vägtullar. Men det var fråga om vägtullar som direkt skulle styra. Det handlar det inte om i det här förslaget som det ser ut. Det är den erinran som Göteborgs kommunfullmäktige haft. Man vill diskutera förändringar. Jag har också pratat med vägverket och har synpunkter på andra vägdragningar som jag är säker på skulle lösa en stor del av trafikproblemen. Det är sådana resonemang jag tror att man måste föra. Vägverket och kommunerna runt omkring har inte alla samma intresse av vägdragningen i själva Göteborg. Men när jag åhörde mötet i Göteborgs fullmäktige fick jag intrycket att man inte var särskilt trakterad av de lösningar som föreslogs när det gäller väginvesteringarna. Däremot är det helt klart att man är överens när det gäller kollektivtrafiksatsningen. Avslutningsvis vill jag säga att jag inte tror att Göteborgsregionens kommuner eller invånare i gemen är negativa till att vara med och betala. Det är sättet man betalar på som måste vara rimligt. Och den produkt man får måste åtminstone för en majoritet kännas vettig. Med den bakgrund jag har från Göteborg och Göteborgsregionen kan jag konstatera att det inte finns respons för en del av de investeringar som görs när det gäller vägar. Däremot finns det fullständig respons när det gäller satsningarna på kollektivtrafiken. Därför tycker jag att det är viktigt att vi försöker att komma till skott så fort som möjligt när det gäller kollektivtrafiken samt att Mats Odell kanske har en förberedelse och en öppen attityd beträffande diskussioner om andra typer av finansieringsformer. Även om vi försöker att finna vissa styrningseffekter och vissa regionala former i fråga om ett sådant finansieringssystem tror jag att det vore bra att ha vad jag tidigare nämnt så att säga i bakfickan.
Herr talman! Som framgår av denna och många andra debatter är Rune Thorén och jag -- det tror jag -- överens om väldigt mycket i politiken. Det gäller nog huvuddragen även i den här frågan. Bl.a. är vi överens om att det här liksom de andra storstadsöverenskommelserna bör bli ärenden så fort som möjligt. Där tror jag, för att nu vara litet öppenhjärtig, att jag kan göra en hel del för att det skall gå fort. Men jag tror faktiskt att Rune Thorén också, genom att rikta sig inåt sitt eget parti, kan vara med och se till att de här projekten snabbt kan bli ärenden.
Herr talman! Jag är beredd att medverka till det. Jag har ju tidigare sysslat med de här frågorna och har en positiv inställning till en del av vägfrågorna. Men det som varken jag eller någon annan tycker är bra måste vi helt enkelt få hjälp med, så att det hela kan rättas till. Den tunnel som jag har redovisat var helt horribel. Den finns med i det sista förslaget. Också Mölndal har nu frångått den inställning som man hade från början. Samma sak har Göteborgs kommun sagt. Avslutningsvis vill jag rekommendera kommunikationsministern att läsa Göteborgs kommunfullmäktiges yttrandeprotokoll, för om han gör det tror jag att han kommer att dela min uppfattning. Det är ju sällan man hör politiker uttala sig på det sätt som jag har uppfattat, dvs. att man säger: Härtill är vi mer eller mindre tvungna. Så tycker jag inte att det skall vara när det gäller politiker. I stället skall vi ha ett system som innebär att vi klarar ut och gör sådant som i huvudsak alla tycker är positivt.

Herr talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag avser att medverka till att tidigarelägga investeringarna i den s.k. Nordlänken i förhållande till Banverkets förslag. 1994--2003 som skall redovisas för regeringen senast den 31 januari 1994. Planen skall upprättas mot bakgrund av den inriktning och de ekonomiska ramar som riksdagen beslutat om. Om Nordlänken skrev regeringen i propositionen att ''Nordlänken bör i sin helhet ingå i ett långsiktigt perspektiv. Redan under planperioden 1994--2003 bör medel anvisas för att påbörja en utbyggnad''. I trafikutskottets betänkande förutsätts att möjligheten att uppnå en angelägen tidigareläggning kommer att prövas inom ramen för den fortsatta planeringen. Banverkets planförslag är för närvarande på remiss. Enligt detta planförslag ingår det åtgärder för 1 335 miljoner kronor på Nordlänken. 2,7 miljarder kronor, vilket inte ryms inom det remitterade förslagets ramar. De åtgärder som minuter år 1997. Vid sekelskiftet, då hastighetsnedsättningar på grund av banarbeten kan förväntas minska i omfattning, beräknar Banverket en möjlig restid på under 3 timmar på sträckan Oslo--Göteborg. Jag anser att Banverket hittills har följt de givna direktiven för stomnätsplaneringen så långt som möjligt. Den pågående remissbehandlingen får avvaktas. Jag har tillsammans med min norske kollega beslutat att tillsätta en gemensam samordningsgrupp för investeringar i vägar och järnvägar mellan våra två länder. Denna grupp skall i första hand behandla vägoch järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Göteborg. I Kommunikationsdepartementet. Gruppen skall inom ramen för beslutade planer och budgetar bidra till ett rationellt och samordnat genomförande av aktuella projekt. Gruppen skall också kunna föreslå förändringar och anpassningar i planer och utbyggnader som gruppen finner rationella. Som svar på Ingvar Johnssons fråga kan jag mot denna bakgrund säga att jag för närvarande inte finner skäl att ingripa i den pågående planeringsprocessen förutom via det norsk-svenska samarbetet.
Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Nordlänken behövs för Västsveriges utveckling, och därför skall Nordlänken byggas nu. Banverkets förslag, att skjuta fram dess färdigställande till en oviss framtid under nästa sekel, kan inte accepteras. En av vår regions viktigaste framtidssatsningar kan bara inte behandlas så av Banverket. Så kan man sammanfatta reaktionerna på Banverkets förslag om att bygga mindre än en tredjedel av Nordlänken under de närmaste tio åren. Jag hävdar också att Banverkets förslag inte står i överensstämmelse med riksdagens tidigare beslut. Köpenhamn är en länk av stor betydelse för svenskt och norskt näringsliv, bl.a. med hänsyn till den pågående utvecklingen av ett sammanhängande transportsystem i övriga Europa. Vidare ställde sig riksdagen bakom trafikutskottets skrivning, där det står: Utskottet anser det därför angeläget att projektet kan förverkligas skyndsamt. Denna riksdagens skrivning om skyndsamhet kan bara inte vara förenlig med det faktum att mindre än en tredjedel av investeringarna genomförs under de närmaste tio åren. Tycker verkligen kommunikationsministern att Banverket uppfyllt riksdagens ambition? Kan man när det gäller Banverkets förslag verkligen tala om Jag menar att Banverkets förslag skulle få mycket negativa konsekvenser för den västsvenska regionen. Om vi under så lång tid skall ha dåliga förbindelser mellan Göteborg och Oslo samt mellan Göteborg och Karlstad går regionen miste om en rad saker: en stor miljöinsats genom att gods och persontrafik inte kan föras över till järnväg samt * en viktig insats mot den skyhöga arbetslösheten i regionen. För det första är jag beträffande utvecklingen en av dem som tror att konkurrensen mellan regionerna blir allt hårdare. För att en region skall klara sig både i den inhemska och i den internationella konkurrensen måste regionen ha goda kommunikationer. Därför är Banverkets förslag ett hot mot Fyrstadsområdet, mot Dalsland och mot hela Västsverige. För det andra gäller det alltså miljön. Om tiden för resor med persontåg mellan Oslo och Göteborg minskas till två timmar, som föreslagits, skulle det vara ett attraktivt alternativ. Nu leder förslaget i bästa fall till att det blir fråga om tre timmar vid sekelskiftet. Hur skall någon kunna ta miljöaspekten i fråga om denna järnvägssatsning på allvar om vi skall vänta kanske 15--20 år på att järnvägsbygget är klart? För det tredje är det när det gäller byggjobben positivt att arbetena med Erikstadsvängen i Dalsland kommer i gång. Men byggandet av sträckan Trollhättan--Öxnered borde också kunna påbörjas tre fyra år tidigare än Banverkets förslag säger och följas av en långt snabbare utbyggnad av de övriga sträckorna än vad Banverket tänkt sig. Fyrstadsområdet vill jag påminna om att den regionen i dag har en arbetslöshet som ligger 3 % över genomsnittet i riket. Här skulle en tidigareläggning av Nordlänken och andra projekt som finns med i den för området framtagna trafikplanen vara välmotiverade. Jag vet också att det pågår ett arbete med att se vad en sysselsättningsmotiverad tidigareläggning av hela trafikpaketet för Fyrstadsområdet skulle få för ekonomiska konsekvenser. Jag hoppas att kommunikationsministern ser positivt på sådana konstruktiva förslag. Vidare vill jag säga att jag har stora förväntningar på den samordningsgrupp som har tillsatts och som är gemensam för Norge och Sverige. Jag tror nämligen att denna grupp knappast kan komma fram till att det är acceptabelt att vänta 15--20 år på att Nordlänken blir färdig. Byggandet av Nordlänken kan ske snabbare genom att projektet tilldelas mer av de medel som riksdagen redan har beslutat om. Men konkurrensen om resurserna tycker jag också visar på att riksdagen borde ha beslutat om de ytterligare miljarder till järnvägsbyggen som vi socialdemokrater föreslog. Herr talman! Kommunikationsministern säger i sitt svar att han ''för närvarande inte finner skäl att ingripa i den pågående planeringsprocessen - - .'' Jag har en viss förståelse för att det kan finnas formella skäl att avvakta remissbehandlingen. Ändå skulle jag vilja avsluta med att fråga kommunikationsministern: Kan inte kommunikationsministern här och nu säga ifrån att det inte är rimligt att skjuta färdigställandet av Nordlänken långt in i nästa sekel?

Herr talman! Först vill jag säga att det känns riktigt skönt att få ett stöd från socialdemokratiskt håll, eftersom jag har jobbat för en bra järnväg inte minst i Västsverige i så pass många år. Det känns riktigt skönt. Jag minns mycket väl de många debatter jag har haft med Georg Andersson, bl.a. om vikten av att man planerar. Jag höll många gånger fram för Georg Andersson att vi kan vara oense om till vilken grad vi kan finansiera objekten, bara vi är på det klara med att de behövs. Det är mycket viktigt, liksom att man planerar dem, så att man är redo att sätta i gång dem. Tyvärr saknade jag både Ingvar Johnssons och Sten Östlunds stöd på den tiden. Det kanske hade hjälpt fram projekten ännu fortare. Nu är Sten Östlund, Ingvar Johnsson och jag motionärer i denna fråga, som gäller Oslo och Göteborg. Jag kan alltså -- precis som jag har gjort både när vi har varit i minoritet och i majoritet -- hålla med om och stå bakom påståendet att det här är en viktig järnvägslänk. Den är viktig för Västsverige, men det är inte bara en regional fråga. Det är en fråga för hela Sverige och t.o.m. utanför Sverige. Det är fråga om att kunna få en förbindelse från Oslo till Göteborg, till hamnen där och ut eller vidare på järnväg. Det är klart att jag skulle kunna vara tyst i denna fråga och säga, som folk i allmänhet tror: Låt den försenas, för då blir det ingen Öresundsbro! Det var ungefär så en del av politikerna nere i Västsverige hotade. Nu tycker inte jag så. Om det skall bli en Öresundsbro eller inte är det helt andra saker som får bestämma. Det är miljön och det är pengarna som avgör det. Det är inte fråga om trafiken här. Det är alltså viktigt att vi får fram en helhet i Västsverige när det gäller järnvägstrafiken. Det räcker egentligen inte att bara tänka på Oslo-- Göteborg. Det är också fråga om Götalandsbanan. Anledningen till att jag nämner den i det här sammanhanget är att om man har två timmars resa från Oslo till Göteborg och sedan kan fortsätta till exempelvis Landvetter, blir naturligtvis Landvetters flygplats för Sverige och kanske för ytterligare områden en oerhört viktig internationell port. Det är därför som de här frågorna är så oerhört viktiga. Mats Odell har naturligtvis sett den fina broschyr som vi fick från Banverket i går om Västkustbanan. Man kunde helt enkelt lägga upp mittbladet och se hela sträckan från Göteborg till Malmö. Det är samma slags plan jag menar att det är viktigt att man så snart som möjligt får när det gäller Oslo-- Göteborg, där man talar om hur man kan sätta i gång att bygga. Jag håller med om att vi får försöka skjuta fram tidpunkten för detta. Men det är pengarna som avgör. Det kan vi återkomma till. Men det är mycket viktigt att man är på det klara med var banan skall gå. Vad jag förstår -- i varje fall har inte jag fått någon annan information än -- finns det problem i Göta älv-dalen fortfarande som man måste klara upp innan man vet var banan skall gå. Men det tror jag att man kan klara. Herr talman! Jag tycker att det här är en viktig fråga. Den bör prioriteras. Det var, precis som nyss har sagts, även trafikutskottets mening, inte bara när det gäller den här banan, utan även i fråga om några andra av de stora satsningarna. Man måste ta i dem, planera. Sedan får vi se i vilken tappning vi kan skaffa medel. Men se till att de blir planerade! Om jag inte minns fel är det redan den 16 december som den här gruppen träffas i Oslo för att diskutera de här frågorna. Jag tror att det kommer att hända en hel del även från norskt håll. Men, som sagt, se upp för Göteborgspolitikerna! De hotar och är väldigt arga där nere nu. Både Adelsohnöverenskommelsen och det här börjar snart bli för mycket för dem, så det är nog bäst att försöka göra något. Tack, herr talman.
Herr talman! Vi skulle kunna ha en debatt om hur man främjar politisk utveckling av olika slag med olika metoder. Men jag tror att vi skall avstå från det just vid detta tillfälle. Ingvar Johnsson frågade mig om jag tycker att Banverket har uppfyllt riksdagens intentioner. På den frågan måste jag faktiskt svara ja. Jag anser att Banverket har följt utskottets intention så långt som de pengar som riksdagen har varit beredd att tilldela för järnvägsinvesteringar har gett förutsättningar för. Man har nämligen lagt pengar också på andra banor. Det finns ledamöter av denna kammare som har motsvarande debatter med mig om de banorna. Jag tycker ändå, herr talman, att vi måste konstatera att det nu pågår ett remissarbete. Vi har nu en tid av regionalt remissarbete. Därefter kommer Banverket, senast den 31 januari 1994, att till regeringen överlämna sitt förslag till stomnätsplan. Dessutom vill jag gärna liksom Ingvar Johnsson säga att jag har stora förhoppningar på samordningsgruppen. Men samordningsgruppen har inte mer pengar än vad riksdagen har. Jag tror att det finns en kreativitet och att det finns en möjlighet att arbeta konstruktivt med detta. Ingvar Johnsson återkommer till något som jag knappast hade förväntat mig att ånyo få höra i denna kammare, nämligen att Socialdemokraterna föreslog fler miljarder till järnvägen. Det är visserligen rätt att det föreslogs fler miljarder, betydligt fler miljarder. Det var ett hejdlöst överbud, skulle jag vilja säga. Det fanns bara en liten hake i det sammanhanget. Ni försökte aldrig finansiera detta. Ni lyckades inte ens sälja in detta hos er egen dåvarande samordnare, Allan Larsson. Han har nu flytt fältet för att gripa sig an arbetslösheten i Europa. Det kan jag förstå, för han skuggade inte in dessa pengar i den skuggbudget som han upprättade med anledning av regeringens budgetproposition. Jag tycker ändå, Ingvar Johnsson, att vi kan enas om att om ni tar fram konkreta förslag till besparingar på andra områden, eller inkomstförstärkningar som också räcker till flera miljarder till järnvägen så kan vi diskutera den här frågan. Sten Östlund säger sig vilja ha dubbelspår, och jag hoppas att han har studerat materialet. Där framgår det att dubbelspår i första hand är projekterat fram till Öxnered. Sten Östlund tycker att mitt svar är en besvikelse. Jag kan bara hänvisa till att vi har lagt fast en plan som vi följer. Ingvar Johnsson har ställt en interpellation till mig mitt i denna planeringsprocess. Det är klart att varje svar under den processen nästan definitionsmässigt måste bli en besvikelse. Det brukar ofta framhållas att norrmännen gör mycket mer än vad vi gör från svensk sida. Jag vågar hävda att de norska utbyggnadsplanerna faktiskt släpar efter de svenska. Det gäller finansieringen och de medelhastigheter som planeras för banan. De norska planerna innebär att man 1997 skall ha ett utbyggt dubbelspår på halva sträckan mellan Oslo och Kornsjö till en kostnad av ungefär en miljard. På grund av låg kapacitet på delen närmast Oslo kommer hastigheten att vara lägre på den norska delen. Genomsnittshastigheten kommer att vara 86 km h på den svenska, enligt det förslag som Banverket nu har lagt fram. Det är naturligtvis inget argument för att man inte skulle kunna köra ännu fortare på den svenska sidan, vilket jag också inser. Man har ofta framhållit att detta skulle innebära en obalans mellan de svenska och de norska satsningarna, vilket jag härmed vill dementera.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att kommunikationsministern säger att Banverkets förslag är förenligt med riksdagsbeslutet. Om nu regeringen har sagt en sak i propositionen, och riksdagen lägger till att det här skall ske med skyndsamhet, så måste man mena något med det. ''Skyndsamt'' kan inte betyda ett 15--20 års perspektiv. Om det nu inte skulle gå att klara av en så här utomordentligt viktig framtidsinvestering inom de ekonomiska ramar som Odell har angivit och som fått riksdagens godkännande, då svär det mycket emot alla de stolta deklarationer som Odell gjorde i våras om hur många framtidssatsningar vi skulle få till stånd tack vare de här resurserna. Jag vill beröra argumentet om sysselsättningsfrågan en gång till. Jag är rädd att kommunikationsministern och andra inte tänker tillräckligt långsiktigt. Byggandet av delen mellan Trollhättan och Öxnered kan alltså tidigareläggas och komma i gång redan 1995. I det området har man bland den högsta arbetslöshet som finns på byggarbetsmarknaden. Om man av det skälet skulle tidigarelägga projektet drar det naturligtvis med sig räntekostnader. Å andra sidan är priserna på entreprenader nu låga på grund av arbetslösheten. Av den anledningen vore det helt enkelt dumt att inte ta chansen och i detta läge genomföra den här typen av investeringar. Vad har det här för betydelse för tillväxten och utvecklingen i området? Näringslivet styr naturligtvis ganska mycket av sina investeringar till områden med goda kommunikationer. Nu har Fyrstadsområdet, Dalsland och Norra Bohuslän tappat sysselsättningstillfällen ganska kraftigt. En framskjutning så långt fram i tiden av en för regionen så viktig investering kan ge intrycket av att statsmakterna inte tycker att regionen är någonting att satsa på. Det kan alltså få negativa effekter för möjligheterna att utveckla regionen. Kommunikationsministern sade nu senast att det inte går att anlägga synpunkter på frågan i den här remissfasen. Det vill jag tolka positivt, att kommunikationsministern egentligen delar min åsikt att framskjutningen av projektet långt fram i tiden, som Banverket föreslår, inte är förenligt med de ambitioner som kommunikationsministern har.

Herr talman! Först vill jag till Ingvar Johnsson säga att det av Banverkets förslag till stomnätsplan framgår att Erikstadsvängen är högst prioriterad. Jag tror att alla är överens om att det i många avseenden är klokt. Därefter kommer Göteborg-- Fyrstadsområdet. Hela den korridoren har den högsta prioriteten i investeringsplanen. Jag håller självklart med Ingvar Johnsson om att det hade varit mycket bättre om vi hade haft mer pengar och hade kunnat fördela dem på alla de projekt som alla ledamöter i denna kammare med rätta anser skulle hjälpa deras region ur svåra problem, skapa bättre attraktivitet för etableringar, underlätta arbetslösheten, osv. Nu gör vi ändå, herr talman, den största järnvägssatsningen sedan 1860-talet i Sverige. Satsningarna sammanlagt ligger på nästan 40 miljarder kronor -- inte 32 miljarder som vi ursprungligen trodde, utan närmare 40 miljarder kronor kommer att satsas på spårburen trafik under de kommande tio åren. Det är trots allt den största järnvägssatsning som gjorts i modern tid. Planen på hur pengarna skall fördelas är nu ute på remiss. De synpunkter som både Ingvar Johnsson och Sten Östlund framförde är typiskt sådana som skall komma fram i remissarbetet. Till Sten Östlund vill jag bara säga att direktiven till gruppen egentligen framgick av svaret, där jag sade att gruppen inom ramen för beslutade planer och budgetar skall bidra till ett rationellt och samordnat genomförande av de aktuella projekten. Den skall också kunna föreslå sådana förändringar och anpassningar i planer och utbyggnader som gruppen finner rationella. Såväl Ingvar Johnsson som Sten Östlund skall kunna sätta ett visst hopp till att detta kan innebära en bättre situation än enligt det förslag som nu ligger och remissbehandlas.
Herr talman! Det sistnämnda vill jag ställa förhoppningar till. Man skall kunna komma fram till bättre lösningar än enligt förslaget. Jag nämnde också att det är en tidig byggstart för Göteborg--Trollhättan kommer därefter. Det ligger väldigt litet specificerade pengar för sträckan Älvängen--Trollhättan, dessutom på nästa sekel om jag inte har läst alldeles fel. Det är helt oacceptabelt med en så långsam utbyggnadstakt. Jag skulle än en gång vilja poängtera att järnvägen mellan Oslo och Göteborg inte är vilken järnväg som helst. Det är alltså en sträckning som borde ha fått förbätttrad standard för väldigt länge sedan. Det har försinkats på grund av olika synpunkter på dragningar och annat. När man nu ändå ligger så långt framme att man ungefär vet hur man skall ha det, tycker jag att det skulle vara en tragedi om det kommer att dröja så länge. Slutligen hoppas jag att jag kan tolka det som kommunikationsministern har sagt positivt, dvs. att han tänker medverka till att det förslag som så småningom efter remissarbetet skall framläggas kommer att vara bättre -- sett ur det västsvenska perspektivet -- än det förslag som i dag finns.

Herr talman! Eva Johansson har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att skyndsamt låta utvärdera hur de nya principer för resurstilldelning som tillämpas i en del kommuner stämmer med skolans uppdrag att ge likvärdig utbildning. Denna fråga skulle kunna besvaras mycket kort: Att göra en sådan utvärdering ingår i det uppdrag som givits åt Skolverket. Låt mig dock beröra några punkter som Eva Johansson nämner i sin interpellation. Jag vill inledningsvis påminna om att det var min företrädare, dåvarande skolministern Göran Ansvaret för skolan initierade de förändringar på skolområdet som innebar ändrat huvudmannaskap, nya skolmyndigheter och nytt bidragssystem. I Ansvarspropositionen framhölls att decentraliseringen av beslutanderätten och det förändrade ansvarstagandet inte borde göra halt vid kommungränsen eller hos politikerna. De olika resurstilldelningssystem som nu prövas i kommunerna är en följd av förändringarna på skolområdet och syftar till att ge skolorna möjlighet att självständigt styra och ansvara för verksamheten. Nuvarande regering har fortsatt ytterligare en bit på den inslagna vägen. Genom det nya kommunala utjämningsbidraget har kommunerna fått större frihet att organisera sina verksamheter och flertalet av kommunernas ekonomiska beslut har förts närmare brukarna. Som framgår av mitt resonemang har regeringen inga avsikter att åter centralisera ansvaret för skolan. Av 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § skollagen framgår att det är kommunernas skyldighet att ge elever med svårigheter stöd. Om missförhållanden uppstår på grund av det styr och resurstilldelningssystem som för närvarande tillämpas eller på grund av något annat, är det i första hand Skolverket som skall fungera som väckarklocka. Skolverket har denna roll inom ramen för sitt uppföljnings och utvärderingsansvar. Därutöver har Skolverket också ett tillsynsansvar, vilket innebär att avsteg från läroplanerna och skollagen skall påtalas och beivras. Av Skolverkets fördjupade anslagsframställning framgår bl.a. att verket ser det som en central uppgift att under den närmaste treårsperioden analysera kommunernas resursfördelningssystem. Eva Johansson kommer sålunda att få sin önskan om utvärdering uppfylld. Jag kommer emellertid inte att ta initiativ till någon skyndsammare behandling än den Skolverket tänkt sig. För mig ter det sig nämligen viktigt att ett nytt system får vara i bruk en tid innan det utvärderas samt att skolans ansvariga -- kommuner, myndigheter och enskilda skolor -- får någorlunda stabila och långsiktiga spelregler, något som dessutom är en förutsättning för att en utvärdering skall kunna göras och att seriösa slutsatser skall kunna dras.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Det innehåller en värdefull tillbakablick. Det är ofta bra att göra en sådan när man vill gå framåt. Jag har frågat om hur lagens krav på en likvärdig utbildning uppfylls med ett resursfördelningssystem som inte tar hänsyn till att barn är olika och har skilda behov. Det är den diskussionen som jag tycker är angelägen att föra. Svaret är en ganska lång och i viss mån överraskande plädering för den kommunalisering, eller decentralisering, som genomfördes av Göran Beatrice Asks partivänner slogs då med näbbar och klor mot det beslutet. Man talade om att riva upp beslutet, om man kom i regeringsställning. Ett av argumenten var rädslan för att likvärdigheten i utbildningen inte skulle kunna upprätthållas över hela landet. Nu slår inte Beatrice Ask bara vakt om denna reform, utan hon går t.o.m. så långt att hon varje gång dessa frågor tas upp i kammaren i själva verket undviker att diskutera hur hon ser på kommunernas skötsel av skolan och vilka effekter de förändringar som nu sker får för eleverna. Beatrice Ask vill inte ens ta reda på hur det har blivit, i vart fall inte ännu på ett tag. Man skall vänta i tre år. Det är nog inte vad Göran Persson och den socialdemokratiska regeringen hade tänkt sig. I den debatten -- och också många gånger därefter -- betonades tvärtom vikten av en effektiv, snabb och löpande utvärdering, som kan vara till stöd för utvecklingen i kommunernas skolor och som ett instrument för att garantera likvärdigheten i utbildningen. Beatrice Ask har nu varit skolminister i drygt två år. Jag tror inte att förändringstakten i skolan någonsin har varit så hög som under dessa två år. Det kunde ha varit ett ganska gott betyg åt en regering och en skolminister som är inställda på att handla, men jag menar att utvecklingen i många avseenden har gått åt fel håll. På bara två år har skolan fått vidkännas mycket kraftiga resursminskningar. I det läget är det enligt min mening extra viktigt att se till att läroplanens krav på en rättvis resursfördelning upprätthålls. Det är framför allt i svåra tider, när resurserna är knappa, som kravet på prioriteringar är som starkast. Det som nu händer i olika kommuner går dock i motsatt riktning. Moderater i många kommuner inför diverse former av skolpeng. I Sollentuna har man infört en skolpeng som uppgår till över 90 %. Det säger sig självt att det då inte blir särskilt mycket över att fördela bland alla de elever som av olika anledningar har behov av extra hjälp och stöd. I Järfälla uppgår skolpengen till mellan 85 % och 90 %. Det har inneburit att en skola i centrala Jakobsberg har mist 13 av sina 36 lärare, medan en skola i ett bedydligt mycket mer gynnat område har fått ökade resurser. Detta har ingenting med elevernas behov att göra. Dessa behov har inte förändrats över den här tiden -- klyftorna har snarare vidgats. Det här är effekten av en kall, matematisk modell, där man inte tar några som helst mänskliga hänsyn. Det är dessa effekter som jag skulle vilja diskutera med skolministern. Hon borde vara intresserad av detta. Skolministern behöver ju inte diskutera frågan på ett sådant sätt att hon lägger sig i Sollentunas, Järfällas och alla andra kommuners beslutsfattande. Men det är oerhört väsentligt att vi i en tid av snabba och oerhört stora förändringar hela tiden för en livlig och öppen debatt, just som stöd för kommunerna i deras förändringsarbete och för att vara uppmärksamma på riskerna för att utbildningen inte blir likvärdig. Det är viktigt att utvärderingen kommer till stånd snarast möjligt. Förändringarna är som sagt stora och det går fort undan. Man kan inte vänta i tre år. De barn som nu går i skolan, kan dess värre inte genomföra sin skolgång i repris. Jag tycker att det vore konstigt om inte skolministern hade någon uppfattning om huruvida det är bra eller dåligt för likvärdigheten i utbildningen att det införs så extrema former av skolpeng. I svaret sägs att Skolverket skall påtala och beivra avsteg från det som sägs i läroplanen. Jag skulle vilja ha reda på vad detta innebär. Prövas det nu med anledning av alla de väckarklockor som ringer -- både i Skolverket och framför allt utanför Skolverket -- något fall, där likvärdigheten riskerar att gå förlorad? Utskottet hade en utfrågning för bara drygt en månad sedan, som gav mycket tydliga besked om att de elever som har de mest uttalade handikappen och de mest uttalade behoven av extra stöd fortfarande kan få hjälp, men den stora gruppen elever däremellan med mindre uttalade problem blir i dag utan stöd. Det innebär naturligtvis att dessa elever riskerar att få mycket stora bekymmer med sin skolgång framöver. Det är fråga om barn som har behov av litet mer tid, som kanske kommit efter på grund av sjukdom eller som har svårt att koncentrera sig. Jag skulle alltså vilja ha reda på varför skolministern undviker en diskussion om dessa frågor. Pågår det någonting som kan tillföra debatten ytterligare bränsle?
Herr talman! I flera debattartiklar och utspel under den senaste tiden har skolministern anklagat Socialdemokraterna för att vilja riva upp s.k. Sydsvenska dagbladet för en tid sedan sägs bl.a.:''Med socialdemokratisk skolpolitik skulle klockan vridas tillbaka och förhållandena skulle återgå till det gamla och beprövade.'' I interpellationssvaret får vi nu ett rakt motsatt budskap. Det är egentligen socialdemokratisk skolpolitik som Beatrice Ask och regeringen fullföljer. Den socialdemokratiska Ansvarspropositionen framhölls som ett föredöme när det gäller valfriheten. Det resurstilldelningssystem som nu prövas i kommunerna sägs bara vara en följd av den valfrihetens väg som Socialdemokraterna banat. Vad Beatrice Ask tycks vilja meddela är att Socialdemokraterna krattade manegen. Nu är det Moderaterna som står för akrobatiken på skolområdet. Det är just denna akrobatik -- med större eller mindre hål i skyddsnäten, bl.a. i form av en starkt segregerande skolpeng -- som det finns anledning att reagera mot. Jag vill starkt understryka vad Eva Johansson säger i sin interpellation om kommunernas syn på resursfördelningen. De påpekar bl.a. att de fortfarande klarar att ge stöd åt elever med mycket tydliga och uttalade handikapp medan elever med andra mindre synliga men nog så svåra problem inte längre kan få den hjälp de behöver. Det handlar om barn med fysiska, psykiska och sociala handikapp men också om barn med andra inlärningssvårigheter, t.ex. språkliga. Företrädare för Skolverket bekräftade vid en genomgång hos riksdagens revisorer i tisdags att dessa problem existerar och tenderar att växa. Låt mig ta Malmö kommun som ett exempel på problemen. Malmö kommuns skolchef sade vid utbildningsutskottets öppna utfrågning den 7 oktober om situationen i skolorna: ''Det är alldeles uppenbart att vi i år totalt sett har sämre möjligheter än tidigare att ta hand om elever med särskilda behov.'' I Malmö har klass /gruppstorleken ökat samtidigt som antalet resurstimmar minskat. Barn med svårigheter har inte kunnat stödjas på samma sätt som förut. Skolpsykologtiden har minskat med 25 %. Detta är ett resultat av regeringens samlade politik mot kommunerna. Den drabbar skolan med allt större kraft. Skolministern ger sedan i sin interpellation uttryck för en tidigare helt okänd egenskap: den klädsamma blygsamheten, draperad i begreppet ''skynda långsamt''. Saktmod och långsamhet i reformarbetet har ju annars inte varit den mest utpräglade egenskapen hos det moderatledda Utbildningsdepartementet. Snarare har det omvända förhållandet hittills dominerat. Först beslut i renlärig ideologisk anda, och sedan konsekvensanalyser av de i all hast genomförda och ofta av en samstämmig skol och utbildningsvärld starkt kritiserade hastverken. Som konkreta exempel kan jag nämna högskolans nya lokalförsörjningssystem, där ''soppan är total'' enligt framstående företrädare och universitet, och förslaget till nytt studiefinansieringssystem, som innebär ett dråpslag mot studenterna. Vad gäller skolans resursfördelning behövs inte någon långbänk. Här räcker det inte att som skolministern hänvisa till Skolverkets roll som väckarklocka. Väckarklockorna är redan många och ringer så starkt att ljudet måste ha nått också Utbildningsdepartementet. Segregationstendenser och ökande orättvisor i den svenska skolan blir alltmer påtagliga. Att inte ingripa mot dessa orättvisor, fru skolminister, är verkligen att vrida klockan tillbaka, inte Socialdemokraternas försök att göra någonting åt problemen.
Herr talman! Eva Johansson försöker att beskriva historien. Jag delar inte Eva Johanssons historieskrivning. För egen del argumenterade jag för ett kommunalt huvudmannaskap. Det finns många uppfattningar om huruvida kommunalt huvudmannaskap har fördelar eller mest nackdelar, och det finns det även inom Socialdemokraterna. Eva Johansson hänvisar till Sollentuna, Järfälla, osv. Det är självfallet mycket intressant att höra hur verksamheten bedrivs i olika kommuner. Men det går inte att dra generella slutsatser av ett sådant underlag. Skolverket har däremot redovisat en hel del som rör resursfördelning och möjligheten att ge likvärdig utbildning. I drygt två tredjedelar av kommunerna uppger tillfrågade skolchefer eller motsvarande att det nya statsbidragssystemet som sådant inte har inneburit förändringar för gruppen elever med behov av särskilt stöd. Däremot har man från olika håll framhållit att de ekonomiska svårigheter som kommuner och nationen i dag brottas med har ändrat förutsättningarna för att hjälpa elever med särskilda behov. Minskade ekonomiska resurser kräver resurssnålare lösningar. Det påtalas också i utvärderingen att detta i vart fall inte alltid behöver innebära försämringar. Exempel på vad man gör för att kompensera är inrättandet av konsultativa pooler, att man samarbetar bättre med andra sociala myndigheter samt en rad andra åtgärder. Det går inte att dra några entydiga slutsatser enbart genom att räkna kronor och ören. Det är också viktigt att noggrant påtala kommunernas och skolornas ansvar för elever med behov av särskilt stöd, vilket regeringen har gjort i bl.a. Läroplanspropositionen. Eva Johansson vill se en löpande utvärdering av de förändringar i statsbidragen som gjorts. Jag vill påstå att en sådan löpande utvärdering sker i kommunerna. Kommunerna prövar många olika former av resursfördelning. De debatteras, och de justeras rätt kraftigt. Nu senast var det Stockholms kommun som ville lägga extra vikt vid att i skolorna ta hänsyn till elever från andra länder. Man tyckte inte att det system man hade var bra. Det väsentliga är att kommunerna själva får organisera sin resursfördelning och hitta ett system som fungerar. Det är också viktigt att man låter de generella statsbidragen verka åtminstone ett år -- de har inte funnits i ett år ännu -- innan staten börjar utvärdera. Det finns inte tillräckligt underlag. Man måste ha ett mycket stort förtroende för kommunerna. Jag har i mitt svar hänvisat till Göran Perssons propositioner, eftersom jag tycker det är viktigt att påminna socialdemokraterna om att de själva, i varje fall tidigare, trodde på decentralisering och hade visst förtroende för kommunala företrädare. Jag tycker att Göran Persson i en del avseenden gjorde en bra början, men det var inte tillräckligt. Vi har därför fortsatt på denna väg. Nu tycks vi stå tämligen ensamma om att hysa tilltro till kommunalpolitikerna. Jag vill gärna betona Skolverkets bild av skolan. Det är oerhört intressant vad gäller den fråga som Eva Johansson har ställt om den likvärdiga utbildningen och stödet för elever med särskilda behov. Här framhålls nämligen att huvuddelen av landets kommuner och kommunala förtroendevalda i sina skolplaner särskilt tar upp arbetet med barn med särskilda behov. I Skolverkets redovisning har 100 kommuner utvärderat hur väl de lever upp till ambitionerna, de drar slutsatser och försöker, utgår jag ifrån, hitta former för förbättringar. Jag har alltså ett stort förtroende för kommunalmännen. Jag tycker att man skall ha ett rimligt underlag för att dra slutsatser. Jag vill också till Bengt Silfverstrand påpeka att klasstorlekarna inte har ökat så drastiskt som han sade i sitt inlägg. Det finns inte belägg för detta. Det finns en tendens till och exempel i vissa kommuner på att framför allt de gamla statsbidragen lett till att vi fått mycket stora grupper. Men generellt över landet kan man inte dra sådana slutsatser som Socialdemokraterna uppenbarligen vill göra. Det finns inte heller något färdigt studiemedelsförslag från regeringen. Det har lagts fram olika förslag, olika förslag har debatterats, och vi resonerar om dem. De innehåller både fördelar och nackdelar, och det kräver en debatt. Men beskyll oss inte för att ha lagt fram färdiga förslag! Sammanfattningsvis noterar jag att Socialdemokraterna anser att man skyndsamt bör utvärdera, trots att kommunerna inte har haft ett år på sig att pröva de nya statsbidragsreglerna. Jag tycker att man slarvar med underlaget när man mer eller mindre beskyller kommunerna för att inte ta sitt ansvar för elever med särskilda behov. Jag har också tagit del av protokollet från det utskottsförhör som gäller kommunernas resurser. Det var mycket intressant. Av det framgår att det finns både engagemang och intresse för detta. Framför allt är det de osynliga grupperna -- om jag får säga så -- av elever med särskilda behov som vi behöver titta extra på. Det väsentliga är att lyfta fram dessa elever och påtala de brister som finns. Det är ett arbete som inte görs i en utvärdering.
Herr talman! Beatrice Ask säger att det inte går att dra några generella slutsatser på grundval av exempel från enstaka kommuner. Självfallet gör det inte det. Det är just därför som jag tycker att det är så angeläget att vi får ett riktigt underlagsmaterial för att diskutera här i riksdagen. Till vår roll hör att utvärdera. Vi skall självfallet inte delta aktivt i Skolverkets utvärdering, men det hör till vår roll att garantera det som vi har skrivit i lagen och i läroplanen om en likvärdig utbildning för våra barn. Då behöver vi ett underlag. I en tid med mycket snabba förändringar kan vi i den här församlingen inte säga att vi skall vänta och se vad som händer. Om tre år får vi reda på om det gick snett eller inte. Det gäller särskilt mot bakgrund av de många och mycket högröstade väckarklockor som har hörts i den här debatten. Det är alldeles riktigt som Beatrice Ask säger att det finns ett engagemang och ett intresse ute kommunerna bland politiker och anställda i skolan för att få en så bra skola som möjligt. Men det finns också en mycket stor oro för vart utvecklingen tar vägen. Det tror jag nog att Beatrice Ask också kunde läsa ut i protokollet från utfrågningen. Det handlade faktiskt om en sådan och inte om ett förhör. ''Vi klarar inte mer nu'', var en mycket vanlig replik. I Lgr 80 sägs det att om elever har svårigheter skall man vid fördelningen av skolans förstärkningsresurser främst försöka tillgodose dessa elevers behov innan resurserna används för andra ändamål. Detta hänger ihop med det gamla statsbidragssystemet. Under arbetet med att ta fram den nya läroplanen har jag fått många försäkringar om att man inte har för avsikt att ändra den grundläggande inställningen i den här frågan. I det perspektivet skulle det vara så bra att få en debatt i den här församlingen där skolministern talar om hur hon ser på det förhållandet att många elever inte får sina resurser tilldelade efter sina behov utan i första hand per skalle. Ända upp mot 90--95 % av en skolas resurser fördelas rätt över, utan någon tanke på att elever faktiskt inte är lika. Fru skolminister, går detta ihop med vad som har sagts om att ni vill hålla fast vid en rättvis resursfördelning? Vi behöver inte nämna några kommuners namn om det känns otäckt, utan bara diskutera principen. Jag vidhåller att vi är tvungna att föra en sådan debatt här till ledning för kommunerna. Det är inget misstroende mot kommunerna.
Herr talman! Fru skolminister, man kan dra vissa generella slutsatser om underlaget är tillräckligt stort. De slutsatser man kan dra av det här materialet är bl.a. följande: Skolpengssystemet har skapat vissa problem gentemot framför allt tre typer av verksamheter. Det gäller för det första skolor i uttalat resurssvaga områden. Det gäller för det andra skolor i glesbygdsområden. För det tredje gäller det riktigt små skolor i tätorter. I många sammanhang uttalar man sig för flexibilitet och rörlighet. När man då samtidigt har det här underlaget kan man gå in och göra förändringar. Man kan komplettera systemet på olika sätt och göra förändringar. Man behöver inte vänta många år och låta problemen växa och bli ännu större. De är stora i många kommuner. Det visar också den diskussion som vi hade på utfrågningen. Det förhållandevis begränsade antalet understryker vår kritik. Detta är inte den stora ideologiska reform som skulle frälsa skolvärlden. Detta visar att många inte har anammat systemet. Där man har gjort det har resultaten blivit synnerligen blandade. Skolverket säger vidare att den terminologiska uppfinningsrikedomen för närvarande är mycket stor inom skolan när det gäller skolpeng av något slag. Vi ser tendenser i våra analyser, säger Skolverket vidare, som vi vill höja ett varningens finger för. Administrativa beräkningar styr ibland skolpengen. Problemen är så strukturellt olika att man måste ta hänsyn till de olika svårigheter olika elevgrupper har. Då kan vi generellt säga att resursproblemen har blivit stora i de allra flesta kommuner. De har blivit mycket stora i kommuner som redan av olika skäl är segregerade. Det vet skolministern om. Det är på detta gedigna underlagsmaterial som vi menar att man bör ingripa.
Herr talman! Jag är glad att Eva Johansson deklarerar att hon är medveten om det engagemang och intresse för att värna de svaga eleverna som finns ute i kommunerna. Det förvånar mig dock att Eva Johansson och socialdemokraterna generellt tycks vara så kritiska mot det arbete som bedrivs lokalt för att utveckla resursfördelningssystemen. Jag har nämligen inte hört några kommunala företrädare som kräver en återgång till de gamla specialdestinerade bidragen. Jag har inte heller hört en samfälld kör av kommunalmän och kommunalkvinnor som säger att de tidigare fördelningssystemen, som man har lämnat i några kommuner, levde upp till de ambitioner som finns. Den viktiga frågan, som inte riktigt har kommit fram här, är naturligtvis vem som skall bestämma behovet. Där finns det en stor skillnad mellan mig och socialdemokratiska företrädare. Eva Johansson anser uppenbarligen att det är här i riksdagen vi på något sätt åtminstone skall tala om hur man inte kan tillgodose behov eller vad som inte är behov som skall vara med. Regeringen har den uppfattningen att behovet bara kan avgöras så nära de levande barnen som det bara går. Det är först och främst ute på skolorna själva samt i kommunerna. Därför är det så bra att kommunerna nu prövar olika modeller för att fördela sina resurser på ett klokt sätt. Det är också bra att man söker former där skolorna själva får en budget som de kan använda för de lokala behov som de ser, bara de håller sig inom budgeten. De allra flesta kommunerna har också ett gemensamt. Trots att skolpengssystemen, som uppenbarligen retar socialdemokraterna har en enhetlig benämnning, är de mycket olikartade. De har i olika utsträckning en gemensam pott för just specifika behov och annat som icke kan omfattas av en generaliserad procentsats e.d. Detta sökande pågår nu. Den kontinuerliga utvärdering jag tidigare nämnde handlar ju om att söka sig fram och tillbaka för att se var gränsen ligger. Jag uppfattar det som en vitalitet att kommunerna för den här debatten. Jag tror att det är bra om de får fortsätta att arbeta med detta. Sedan ställs frågan om det är av ointresse som skolministern inte vill gå ut och utvärdera vad som händer och sker. Nej, verkligen inte, men jag tror att det är rimligt att man åtminstone får arbeta med ett statsbidragssystem ett år innan man börjar utvärdera. Skolverket följer ju hela tiden utvecklingen ute i kommunerna och har en kontinuerlig kontakt. Det har väl även Eva Johansson och jag. Den vägen får vi naturligtvis reda på vad som händer. Jag tänker inte ta initiativ till en stor och omfattande utredning nu. Skolverket har sagt att man kommer att göra en sådan under den pågående treårsperioden. Jag tror att det är rätt. Jag tror alltså att skolpengssystem och olika modeller för resursfördelning kommunalt är förenliga med ambitionen att ge en likvärdig utbildning. Jag har fullt förtroende för att landets kommunalpolitiker kan läsa skollagen, skolförordningar och läroplan och har ett levande engagemang för att värna varje barns utbildning. Därför är inte jag så orolig som Socialdemokraterna uppenbarligen är. Jag kommer att fortsätta att försöka förtydliga kommunernas ansvar och kommer naturligtvis ockå att se till att vi får det underlag som krävs för intressanta och viktiga debatter här i riksdagen. Men när Eva Johansson i sin interpellation frågar om jag nu vill ta initiativ till en skyndsam utredning, är mitt svar nej, därför att jag anser att det är för tidigt och därför att jag anser att vi måste få förutsättningar för ett bra underlag innan vi kan dra några relevanta slutsatser om framtiden.
Herr talman! Skolministern smiter gång på gång undan genom att ta upp en diskussion som om vi ville ha en återgång till ett centralt regelsystem för utbildningen. Detta har aldrig någonsin varit på tal, skolministern, och det skulle vi väl kunna sopa undan från den här debatten, så att vi får tid att ägna oss åt det som är väsentligt. Varför så kritiska? frågar skolministern. Det är ju inte vi som är kritiska mot kommunerna. Det är kommunerna som är kritiska och inte mot oss utan mot skolministern! Det är det som är problemet. Skolministerns moderata partibröder och systrar ute i kommunerna inför resursfördelningssystem som inte tar hänsyn till att barn är olika och har olika behov. Det är detta som skolans folk är kritiska mot i lika hög grad som vad jag är. Det är om detta diskussionen borde handla, men i stället för skolministern en konstig debatt om någonting som inte alls är för handen. Låt mig återkomma till vad som står i svaret. På ett eller annat sätt är skolministern uppenbarligen beredd att vidta åtgärder från central nivå. Skolministern säger ju att Skolverket har ett tillsynsansvar och kan gå in och påtala och beivra avsteg från läroplanen. I läroplanen ställs kravet på kommunerna att vid resursfördelning i första hand se till elever med särskilda behov. Jag menar att i extrema skolpengssystem, sådana som dem jag har nämnt, kan man inte klara detta, därför att många elever med särskilda behov då inte får del av det stödet, i vart fall att kommunerna inte i första hand har sett till deras behov när resurserna har fördelats. Det är märkligt, tycker jag, att skolministern nästan är den enda i vårt land som inte är orolig för det här. Jag tycker nog, skolministern, att det är litet strutsaktigt. Risken är ju att strutsen till sist är den enda som inte har upptäckt att han eller hon syns.
Herr talman! Till skillnad från en del andra talare i dag tillhör jag inte dem som anser att jag kan uttala mig å alla andras vägnar. Jag konstaterar att det finns ganska många som tycker att de hittat bra fördelningssystem. Annars skulle man inte i kommunerna, där man får ha egna fördelningssystem, ägna sig åt att införa dem. Jag blev beskylld för att prata om en återgång till en tidigare ordning. Jag har läst en del socialdemokratiska motioner, och om jag inte har läst fel -- jag erkänner att jag kan läsa fel -- flaggas det för en återgång till specialdestinerade bidrag på skolområdet. Men det kan också vara så att jag har läst det i en artikel; jag skall gärna plocka fram materialet till en annan debatt. Det jag har konstaterat vid den läsningen har gjort mig litet orolig. Det är bl.a. det som gör att jag känner ett upprepat behov att påminna socialdemokratiska företrädare om den grund som Göran Perssons propositioner lade för i vart fall en utveckling mot ett mer decentraliserat skolväsendet. Skolverket har till uppgift att påtala och beivra när kommuner inte uppfyller skollagens, skolförordningens och andra krav, och det är precis det som skall ske. Eva Johansson har beskrivit hur Sollentuna kommun har ett extremt resursfördelningssystem och enligt henne icke lever upp till skollagens krav. Jag utgår ifrån att en riksdagsledamot med den uppfattningen har anmält detta och krävt att Skolverket tar upp det till utredning. Det går att göra i vederbörlig ordning. Anser man att kommuner icke uppfyller riksdagens krav och beslut om vad som skall gälla i kommunerna, skall detta anmälas. Men jag är mycket tveksam till om det är gjort. Jag har i vart fall inte fått några rapporter om det. Trots att jag, precis som bl.a. utbildningsutskottets ledamöter, får ett gediget material från Skolverket, har jag inte i dag underlag för att påstå att mängder av kommuner icke lever upp till de ambitioner vi har att ge elever extra stöd och hjälp. Som jag inledningsvis sade i mitt svar, är det som kommunrepresentanterna påtalar precis det att de som alla andra känner av den väldigt snåla resursfördelningen -- vi har ju mest lån här i landet -- och därför tvingas söka resurssnåla modeller. Men de anser också i många fall att de trots detta lyckats uppnå god kvalitet. Jag nämnde några exempel på vad man då gör. Fler exempel på detta finns i Skolverkets rapporter.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om beskedet om en utredning, som enligt pressuppgifter skall ha tillsatts, betyder att regeringen överväger nya åtgärder för att senarelägga uppsägningar inom den offentliga sektorn. Vidare har Lars Stjernkvist frågat mig om jag är beredd att uppmana offentliga arbetsgivare att frysa pågående varsel i avvaktan på utredningens förslag. Det är väsentligt för svensk ekonomi att förändringsarbetet i den kommunala sektorn fortsätter. Även kommuner och landsting måste delta i ansträngningarna att förbättra de offentliga finanserna. Det är också viktigt för de många människor som är beroende av den offentliga sektorns tjänster att nya kunskaper och ny teknik omsätts i en utvecklad och effektiv organisation. Inom den kommunala sektorn råder en bred enighet om betydelsen av effektiviseringar för att bättre kunna tillgodose väsentliga behov av t.ex. Någon förstärkning av den kommunala ekonomin genom en ökning av statliga anslag eller genom utvidgad användning av arbetsmarknadsfonden är inte möjlig. En sådan lösning skulle ytterligare öka det statliga budgetunderskottet liksom lånebehovet. När det gäller arbetsmarknadsfonden beräknas bristen i fonden per den 1 juli 1994 leda till ett upplåningsbehov på ca 55 miljarder kronor. Varje månad är förlusten över 3 miljarder kronor. Lars Stjernkvist förespråkar har regeringen prövat med anledning av en framställning från Länsstyrelsen i Blekinge och inte funnit möjlig. I första hand måste en långsiktigt ansvarsfull finansiering av fonden erhållas, innan ett utökat användningsområde kan diskuteras. Det är också viktigt att understryka att olika stödformer inte skall utformas så, att de gynnar vissa sektorer framför andra. Regeringen anser att det i dag finns goda förutsättningar för kommunerna att kombinera kraven på besparingar med kraven på att hänsyn skall tas till arbetsmarknadssituationen, dvs. uppnå omstruktureringar i acceptabla former. Detta bör vara möjligt mot bakgrund av nu aktuella bedömningar av den kommunala ekonomin, och genom samverkan med länsarbetsnämnderna. Många offentliga arbetsgivare satsar nu på bl.a. utbildning och olika omplaceringsåtgärder för att förhindra uppsägningar. Genom utbildning anpassas kompetensen till förändrade arbetsuppgifter. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att i framtiden bedriva verksamhet med högre kvalitet och på ett effektivt sätt. I samverkan med länsarbetsnämnden kan möjligheterna till utbildningsvikariat och bidrag till företagsutbildning utnyttjas. Riksdag och regering har för innevarande budgetår beräknat en volym av bidrag till utbildning i företag för i genomsnitt Jag vill framhålla att jag upplever en stark uppslutning bakom kommunernas arbete med kompetensutveckling och effektivisering. Detta arbete kommer att leda till dels ytterligare kvalitetsförbättringar, dels ett lägre tidsbehov för given volym arbetsuppgifter. Med tanke på den stora ökningen av bl.a. antalet äldre och av övriga tunga kommunala uppgifter är detta en nödvändig utveckling. Frågan om stöd till utbildning bör lösas genom lokala förhandlingar med länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar på samma sätt och enligt de regler som gäller för övriga arbetsmarknaden. Jag har i överläggningar med AMS understrukit betydelsen av att Arbetsmarknadsverket aktivt arbetar för att i samverkan med kommuner och landsting uppnå sådana lösningar att personal i största möjliga utsträckning på ett meningsfullt sätt kan bli kvar hos kommunerna med olika uppgifter. Kompetensutveckling är grunden. Uppgiften om att en särskild utredning har tillsatts är felaktig. Det finns i dag ett flertal goda exempel på samverkansobjekt mellan kommunala arbetsgivare och länsarbetsnämnder med syfte att hjälpa personal vid omstruktureringarna. Jag vill här särskilt nämna Landstinget i Värmlands län, som har träffat en principöverenskommelse med Länsarbetsnämnden för perioden fram t.o.m. budgetåret 1995/96. Landstinget bedömer att man under denna treårsperiod, utöver naturliga avgångar och förtida uttag av pension, behöver minska verksamheten med 600 personer. Detta sker genom en omfattande satsning på utbildning och kompetenshöjande insatser för anställda. Länsarbetsnämnden kan under treårsperioden komma att bevilja bidrag till företagsutbildning med upp till sammanlagt 22 miljoner kronor. Överenskommelsen omfattar också satsningar på utbildningsvikariat. Målsättningen är att under treårsperioden skapa minst 225 vikariat, vilka innebär värdefulla arbetstillfällen för arbetslösa. Utbildningssatsningen kan komma att innehålla såväl grundutbildningar som vidareutbildning och andra slag av utbildning. Jag vill också nämna att i Landstingets strategi för omstruktureringen ingår pensionserbjudande på förmånliga villkor till vissa anställda som fyllt 60 år. Bohuslandstinget har i en tvåårig överenskommelse med Länsarbetsnämnden beslutat om utbildningsinsatser, främst genom utbildningsvikariat, för att på sikt höja kompetensen i verksamheten. Ett annat exempel är Landstinget i Gävleborgs län som i projektet ''Hatten'' aktivt arbetar med omplaceringar, och utbildningsinsatser med stöd av bidrag till företagsutbildning. Inom länet finns ett tusental anställda i riskzonen för uppsägning. Målsättningen är att spara pengar utan att säga upp tillsvidareanställda. Landstinget i Skaraborgs län har överenskommit med Länsarbetsnämnden om stöd till utbildning under en tvåårsperiod. Landstinget skall ge utbildning till 3 000 anställda för att förhindra friställning av ca 700 personer. Även inom primärkommunerna, som under hösten har redovisat en minskande andel varsel, finns ett flertal exempel på samverkan med arbetsförmedlingen i syfte att genom omplaceringar och utbildningsinsatser förhindra uppsägningar av personal. Ett exempel är Göteborgs kommun som, bl.a. med stöd av bidrag till företagsutbildning, under året genomför främst ettåriga utbildningar för ett par hundra anställda. Ett annat exempel är Karlskrona kommun, som samverkar med arbetsförmedlingen för att finna alternativ sysselsättning inom eller utom kommunen för de personer som annars riskerar uppsägning. I arbetet ingår väglednings och utbildningsinsatser. Inom den statliga sektorn har en principöverenskommelse träffats mellan Posten, AMS och Trygghetsstiftelsen. Posten förbinder sig att fram till mitten av 1995 avstå från uppsägning av kassapersonal på grund av arbetsbrist. I stället för en planerad uppsägning av 1 500 personer skall Posten utbilda 2 000 personer i första hand med inriktning mot fortsatt anställning inom Posten och till förändrade arbetsuppgifter. AMS och Trygghetsstiftelsen förbinder sig att under perioden bidra till utbildningen med sammanlagt 120 Arbetet med att effektivisera den offentliga sektorn kommer att fortsätta. Det finns som jag här har redovisat goda förutsättningar att i detta arbete ta hänsyn till arbetsmarknadssituationen. Anslagen till Arbetsmarknadsverket och regelsystemen möjliggör förhandlingslösningar av den typ jag har beskrivit. Jag har under hösten haft många kontakter och överläggningar med ledande företrädare för kommunal verksamhet i syfte att få till stånd en situation där kommunerna med framför allt kompetensutveckling arbetar och vidtar åtgärder som gör att antalet som friställs minimeras. Jag vill gärna omtala att jag har erhållit ett stort gensvar. Jag har nu inbjudit Landstings och Kommunförbunden till överläggning om detta och om vilka möjligheter som i övrigt finns att kommuner och landsting aktivt medverkar i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Jag vill gärna börja med det positiva. Svaret är långt, det är innehållsrikt, och det visar att statsrådet och departementet arbetar seriöst med frågan. Men tyvärr blandas goda och dåliga saker i svaret. Man skulle kunna sägas att det präglas av den numera riksbekanta Hörnlundska veligheten, om man vill spetsa till det. Det jag inte tycker om i svaret är att statsrådet säger att olika stödformer inte skall gynna vissa sektorer. Det kan vid första anblicken verka rättvist och sunt, men jag håller inte med om det. Arbetslösheten drabbar lika hårt och skoningslöst den handelsanställde, den kommunanställde eller den industrianställde. För den enskilde är det naturligtvis samma tragedi. Men ur samhällets synvinkel finns det faktiskt skillnader. Den första viktiga skillnaden är att det inte beror på att efterfrågan har minskat som de anställda inom den offentliga sektorn i dag hotas av uppsägning eller har sagts upp. Det är inte så att vi har blivit friskare och därför säger upp personal inom landstingen. Det är inte så att barnomsorgen är överdimensionerad och att vi därför säger upp folk inom barnomsorgen. Det är inte så att Posten, Telia och andra egentligen har en för stor apparat. Problemet är pengar, inte att arbetsinsatserna inte efterfrågas. Det är den första viktiga skillnaden. Den andra skillnaden, och den kanske på sätt och vis är ännu viktigare, är att vi som skattebetalare betalar ersättningen eller lönen för de offentliganställda oavsett om de har jobb eller inte. Arbetslösheten och lönerna betalas ur samma kassakista, eller vi kanske numera skall säga att det lånas till dem från samma håll. När vi diskuterar uppsägningarna och arbetslösheten inom den offentliga sektorn blir den relevanta och viktiga frågan om vi skall betala människor för att de går hemma och är sysslolösa eller om vi skall betala människor och ge dem en möjlighet att höja sin kompetens, utbilda sig eller vara kvar och använda sitt yrkeskunnande i den verksamhet där de finns. Som ansvarsmedveten och noggrann skattebetalare tycker jag att det är bättre att betala människor för vad de gör än att betala för sysslolöshet. Därför håller jag inte med om att olika stödformer inte skall gynna vissa sektorer. Jag tycker att det finns skäl att behandla den offentliga sektorn annorlunda. Sedan finns det bra saker i svaret. Det står att omstruktureringen -- ett vackert ord --, dvs. att man skall banta organisationen, skall anpassas till rådande arbetsmarknadssituation. Sedan räknar statsrådet upp en massa goda exempel på lokala arbetsgivare som i dag gör ett mycket bra arbete för att förhindra att människor kastas ut i arbetslöshet. Man använder lågkonjunkturen för att utbilda och anpassa sig till framtidens förutsättningar. Det är jättebra. Blekinge och Karlskrona är jättebra. Men frågan är vilken tröst det är för de 160 sjukvårdsanställda i min hemkommun Norrköping, som dagen före julafton förlorar sina jobb? Vilken tröst är detta för alla dem inom försvaret på F 13 i Norrköping som förlorar sina jobb nästa halvårsskifte? Vilken tröst är detta för de 28 000 människor som man befarar förlorar jobbet nästa år, trots att många lokala arbetsgivare, länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar tar ett stort ansvar? Problemet är, statsrådet, att trots att det finns ansvarsmedvetna lokala arbetsgivare, är det ändå en fasansfull massa människor som kastas ut i arbetslöshet. Några av bevisen på att de åtgärder som nu har vidtagits inte är tillräckliga sitter här på läktaren. De är naturligtvis nyfikna på vad som kommer att hända med deras jobb och med deras framtid. Den första följdfrågan jag då skulle vilja ställa är hur statsrådet tänker agera för att påverka de lokala arbetsgivare som inte har gjort tillräckligt. Statsrådet räknar upp alla goda exempel, men vad händer med de dåliga? Det var den ena frågan. Min slutsats är att även om man lokalt tar ett stort ansvar så räcker inte det. Det finns ett problem med pengar. Det kommer vi inte ifrån. De hårda besparingarna i kommuner och landsting gör det oerhört svårt för de lokala arbetsgivarna. Då blir min följdfråga: Är statsrådet beredd att släppa till ytterligare arbetsmarknadsmedel för att förhindra uppsägningar i den offentliga sektorn? Sedan kommer den tredje frågan, som naturligtvis hör ihop med detta. Statsrådet har ett särskilt ansvar när det gäller statligt anställda. De flesta konkreta exempel han nämner är kommuner och landsting. Vilka direktiv tänker han ge, och på vilket sätt tänker han påverka statliga arbetsgivare att inte säga upp folk?

Herr talman! Börje Hörnlund hänvisar i sitt svar till att det är väsentligt för den svenska ekonomin att förändringsarbetet i den kommunala sektorn skall fortsätta. Det är inte heller tal om att det kan bli någon förstärkning av den kommunala ekonomin, varken genom ökade anslag eller genom utvidgad användning av Arbetsmarknadsfonden. Börje Hörnlund hävdar också att det finns goda förutsättningar för kommunerna att kombinera kraven på besparingar med kraven på att ta hänsyn till arbetsmarknadssituationen. Han säger i svaret att det är möjligt mot bakgrund av den nu aktuella bedömningen av den kommunala ekonomin. Min fråga är: Vilken är den aktuella bedömningen av den kommunala ekonomin? Den 28 oktober uppvaktades vi i finansutskottet av en delegation från Kommunförbundet. De var mycket bekymrade över den ökande osäkerheten för kommunerna just vad gäller den ekonomiska situationen. Som de såg det kommer den fortsättningsvis att innebära både neddragning och indragning av personal. De sade att kommunerna egentligen skulle behöva öka sina kostnader med 2 % per år de kommande åren och 1 % längre fram med hänsyn till åldersstrukturen. I verkligheten är det i stället så att kommunerna nu måste dra ner kostnaderna med 10 % i fasta priser. Omfattningen ökar med ungefär 8 % fram till 1997, men kommunernas uppdrag är att finansiera det med 10--12 % mindre pengar. Redan i dag ser de att den ökande arbetslösheten gör att de har fått kostnader för socialbidrag på ca 4 miljarder kronor. Dessa pengar får de ta från det vanliga reguljära utrymmet för den kommunala verksamheten. Lars Stjernkvist har redan visat på rundgången. Det är ingen samhällsekonomisk vinst att kommunerna drar ner på personalen. Eftersom arbetsmarknaden är så dålig måste de som blir friställda få kontant arbetsmarknadsstöd. Då blir det i stället staten som får låna upp pengar. Detta är rundgången. Det positiva som arbetsmarknadsministern hade med i sitt svar var överläggningarna med AMS. Där har han understrukit att Arbetsmarknadsverket aktivt skall arbeta för att i samverkan med kommuner och landsting uppnå lösningar som gör att personalen kan stanna kvar i kommunerna. Då hoppas jag att Börje Hörnlund kommer att ta del av den motion som vi socialdemokrater väckte den 9 november, i förra veckan. Där har vi föreslagit att AMS skall tilldelas 3,8 miljarder kronor för att de 28 000 som enligt regeringens bedömning kommer att mista arbetet under 1994 i kommuner och landsting i stället kan få en förlängd uppsägningstid. Nettokostnaden för staten blir noll. Om inte detta görs kommer de anställda bara att få kontant ersättning. Det blir en passiv arbetsmarknadspolitik. Det är positivt att arbetsmarknadsministern har hänvisat till detta i sitt svar. Det enda problemet är att arbetsmarknadsministern inte har skickat med några pengar. Det är nödvändigt för att AMS skall kunna klara detta. Jag vill också hänvisa till att jag har flera av mina tidigare arbetskamrater från Motala lasarett på läktaren i dag. I juni i år fick 67 undersköterskor och vårdbiträden sluta där. Den sista december i år kommer 186 till att få sluta. Sammanlagt under det här året försvinner ca 255 undersköterskor och vårdbiträden från Motala lasarett. Totalt har Motala lasarett ca 2 100 anställda. Vi kan direkt se att detta påverkar verksamheten och vården på Då vill jag återkomma till att Börje Hörnlund i sitt svar säger att det behövs effektiviseringar för att bättre kunna tillgodose väsentliga behov inom exempelvis hälso och sjukvård. Vi i Motala -- och jag tror även på alla andra ställen -- har mycket svårt att se att sjukvården blir väsentligt bättre genom massiva nedläggningar av vårdplatser. Det är inte så att befolkningen blir friskare för att vi har färre vårdplatser. Vi kan redan se att man i Motala har kalkylerat med 149 % beläggning på de avdelningar som blir kvar, på grund av de nedläggningar som kommer att ske. Det blir mindre ytor för vård, färre personal och fler patienter. Arbetsmarknadsministern har hänvisat till AMS. Jag tycker att detta borde kunna sammanfalla med det förslag som vi har lagt fram. Det skulle innebära att de 186 som får gå den sista december från lasarettet i Motala skulle få möjlighet att vara kvar och ge patienterna en god vård.

Herr talman! Jag har ett alldeles speciellt skäl till att delta i den här debatten i dag. Under augusti och september var jag på en rad arbetsplatsbesök i den offentliga sektorn. Jag besökte rehabilitering, barnklinik, städavdelning och operationsavdelning på Vrinnevilasarettet. Jag besökte omsorgsverksamhet, långvård och kommunal barnomsorg. Jag mötte många av de drygt 160 människor som varslas om uppsägning. Om inget sker nu kommer de att drabbas av öppen arbetslöshet dagen före julafton. Jag mötte oro, inte bara för den egna familjens situation, utan kanske framför allt för patienterna. Det frågar man sig. Jag mötte också en stor oro för vad som skall hända med de kamrater som kommer att behöva göra allt det tunga jobbet med mycket mindre bemanning. Det är, som flera talare har sagt före mig, inte så att behovet har minskat, tvärtom. Det skriver också arbetsmarknadsministern i svaret. Det blir fler uppgifter. Det blir fler äldre äldre i långvården. Det förväntas bli fler barn i barnomsorgen, eftersom vi har fått en barnomsorgslag. Det blir fler människor i rehabilitering om landstinget verkligen gör allvar av sina planer att satsa på rehabilitering. Man undrar verkligen hur det skall gå ihop. De människor som jag mötte sade: Det här går inte. Det kommer att bli så att de gamla får ligga kvar i sina sängar på dagarna, att vi inte orkar ta upp dem. Barnomsorgen kommer bara att bli barnpassning. Av landstingets rehabilitering blir det just heller ingenting. I arbetsmarknadsministerns svar finns en passus där det sägs att arbetet, genom ökad effektivisering, skall ''leda till dels ytterligare kvalitetsförbättringar, dels ett lägre tidsbehov för given volym arbetsuppgifter. Med tanke på den stora ökningen av bl.a. antalet äldre och av övriga tunga kommunala uppgifter är detta en nödvändig utveckling.'' Vad är det egentligen som arbetsmarknadsministern säger här? Vad är det här för ordlek? Tror verkligen arbetsmarknadsministern att kvaliteten skall öka, med mindre tid och ökade uppgifter? Den uppfattningen delade i alla fall inte alla de varslade och övriga vi talade med på våra arbetsplatsbesök. I år och nästa år beräknas ungefär 66 000 människor avskedas i offentlig sektor. Jag understryker skälen för att detta måste förhindras. Det är en ekonomisk rundgång. Det är ingen som helst förtjänst att skicka ut människor i arbetslöshet när det inte finns andra arbeten att tillgå. Det är viktiga uppgifter som inte blir utförda. Framför allt överges arbetslinjen fullständigt. Det har heller inte undgått revisorerna. I den rapport de lämnade fick arbetsmarknadsministern kritik just för detta. Om arbetsmarknadspolitiken skall vara effektiv måste den leda till att människor kommer i aktiva åtgärder som så småningom leder till arbete, inte till att man passiviseras och för lång tid blir utslagen från arbetsmarknaden och kanske aldrig kommer tillbaka. Det svar arbetsmarknadsministern ger på Lars Stjernkvists interpellation skulle egentligen kunnat bestå av bara en mening. Frågan gäller en utredning och resultatet av den. Arbetsmarknadsministern säger ungefär mitt i svaret att det inte finns någon sådan utredning. Det vore bra om den borgerliga landstingsledningen i Östergötland snabbt finge ett besked om den saken. Det besked som de människor som i dag sitter uppe på läktaren och andra som är varslade väntar på bygger på att landstingsledningen säger att man väntar på regeringens svar. Man har förhalat ett besked till dem och hållit dem i hopp om att detta skulle gå att lösa, genom att hänvisa till denna utredning. Om det nu inte finns någon utredning, tycker jag att arbetsmarknadsministern bör ta kontakt med landstingsledningen och uppmana dem att tillsammans med Länsarbetsnämnden lösa denna fråga. Tekniken spelar som sagt inte så stor roll. Hur man gör det kan kvitta. Det viktiga är att vi förhindrar att dessa människor skickas ut i öppen arbetslöshet. Den 25 november skall det vara ett möte mellan Länsarbetsnämnden och landstingsledningen, så det brådskar, arbetsmarknadsministern. Tryck på de borgerliga kollegerna i Östergötland, så att någonting händer i denna fråga.

Herr talman! Hans Andersson är rätt osaklig när han säger att regeringen med glädje ger pengar till bankakuten. Det är ingen glädje i att lösa in den under förra regeringen liggande Nordbanken, med några tiotals miljarder kronor, där varenda affär härrör från tiden före regeringsskiftet. Det tycker jag att Hans Andersson skall kunna förstå. Oppositionens förslag att öka budgetunderskottet med 35--40 miljarder kronor är ett förslag för färre ordinarie jobb. Då får vi stigande räntor. Då bryter vi framtidstron. Då investerar inte näringsliv. Då investerar inte enskilda. Det är ett mycket dåligt förslag, när man redan har västvärldens högsta budgetunderskott. Arbetslinjen överges definitivt inte. Först vill jag säga att vi skall komma tillbaka med ordinarie jobb. För det andra vill jag säga att Arbetsmarknadsverket denna vinter har erhållit resurser som gör att verket kan gå upp på en nivå på 7--8 % när det gäller åtgärder. Det gäller att kommuner och andra arbetsgivare ställer upp, så att AMS får ut den volym man har möjlighet att arbeta med. Viola Furubjelke talar om omsorg och effektiviseringar. Rationaliseringar är svåra när de gäller ren omsorg. Det handlar om tid människa med människa. T.ex. thoraxkliniken i Umeå har gjort en omorganisation som har lett till en effektivisering på 25 %, genom att man sätter ihop teamet på ett visst sätt. Man ger där en mycket god vård, som andra tar efter. Det finns massor av exempel på effektiviseringar. Jag har varit med inom hälso och sjukvård och kommunal verksamhet i så många år att jag vet att själva omsorgsdelen inte är någon rationaliseringsdel. Men det finns många andra delar som man har all anledning att arbeta med. Sonia Karlssons inlägg har jag väl egentligen kommenterat när jag har talat om budgetunderskottet. Arbetsmarknadsverket har mycket stora reserver. Socialdemokraterna är inte pålästa. För det första blev 5 % av AMS medel över i fjol, när det var så mycket diskussion om medelbrist. De finns kvar till detta budgetår. För det andra har AMS legat lågt i starten. Det gör att de har många miljarder kronor till sitt förfogande. Det finns ingen penningbrist. Jag har träffat länsarbetsnämndsdirektörerna och AMS-ledningen och resonerat om dessa saker. De är nu beredda att gå ut på bred front och träffa landstingsföreträdare, kommunala företrädare och företrädare för statliga verk. Det är anledningen till att jag gav dessa exempel. Pengarna finns i Arbetsmarknadsverkets styrelse kommer i dag att diskutera denna fråga för att min linje skall vara till fullo återförsäkrad också där. Mina kontakter med ledande företrädare för kommuner och landsting i höst har varit så många och entydiga att jag vet att man kommer att ställa upp. Jag förutsätter att också alla socialdemokrater i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser är beredda att stödja förslaget. Om de gör det är jag övertygad om att jag kommer att möta eniga styrelser som är beredda att omedelbart ta ett ordentligt tag i frågorna och träffa länsarbetsnämnder och lokala arbetsförmedlingar för att nå dessa förhandlingslösningar. Det finns något väldigt positivt i detta. Det är det faktum att vi kan jobba brett med kompetensutveckling. Det har sjuka, gamla, unga och inte minst de som får del av kompetensutvecklingen stor nytta av åren framöver. Det är ingen tillfällighet att jag tog Posten som exempel. Samma möjligheter att i direkta förhandlingar med Arbetsmarknadsverket diskutera likartade lösningar står öppna för alla övriga statliga verk. Jag räknar alltså med en bred uppslutning. Jag tror att mina ärade meddebattörer kommer att få anstränga sig väldigt för att upprätthålla sin missnöjesnivå när förhandlingarna går i gång på rätt sätt. Man måste ha förmågan att resonera, Lars Stjernkvist. Inga problem är så enkla att det bara finns en lösning. Det finns alternativa lösningar. Det blir ofta bästa möjliga resultat om man planerar dem tillsammans.
Herr talman! Det är ändå något galet. Här sitter fem kloka begåvade människor. Den som lyssnar på debatten måste tycka att någonting är snett. Ingen av oss tror att det inte behövs besparingar. Det behövs ingen större klokskap för att komma fram till att det behövs besparingar när vi har ett galopperande budgetunderskott. Det är vi överens om. Det viktiga i dag är det faktum att vi också är överens om att vi genom att sparka människor från offentlig sektor varken löser några mänskliga eller några ekonomiska problem. Då måste ju vän av ordning fråga sig: Vad är det egentligen ni tjatar om? Dessutom är vi överens om att man skall få använda arbetsmarknadsmedel innan människor är arbetslösa. Det är ju det som har varit nyckelfrågan. Man skall alltså kunna sätta in åtgärder i god tid. Det är ändå här knuten finns. Det Börje Hörnlund säger är jättebra. Han säger att pengarna finns och att ingen behöver bli arbetslös om de lokala arbetsgivarna -- inklusive de statliga -- tar sitt ansvar. Problemet är att landstinget i Östergötland och väldigt många andra offentliga arbetsgivare säger att det inte finns några pengar för denna typ av åtgärder och att de måste få ytterligare hjälp från arbetsmarknadsministern. Man behöver inte vara särskilt illasinnad för att tycka att det är galet. Det är klart att människor -- t.ex. de som sitter på kammarens läktare i dag och drabbas av arbetslösheten -- blir förtvivlade när alla människor de vänder sig till håller med dem. Dessa människor skyller i stället på att det är någon annan som ytterst är ansvarig för att den drabbade sparkas: ''Vi håller med dig om att det är onödigt''. Jag misstror inte på något sätt arbetsmarknadsministern. Självfallet hoppas jag att det verkligen finns tillräckligt med pengar. Jag litar naturligtvis på arbetsmarknadsministerns ord när han säger att de medel som i dag finns avsatta får användas till att behålla personalen innan människor har blivit arbetslösa. Se då till så att de lokala borgerliga politikerna och andra runt om i landet får veta det och handlar efter det, de också! Medhåll och vackra ord hjälper inte. Med sådana kan man inte förhindra att 66 000 människor kastas ut i arbetslöshet. Jag har i ännu högre grad efter att nu ha lyssnat på arbetsmarknadsministern förstått att det inte i första hand är ett ekonomiskt problem. Det är ett moraliskt politiskt problem att man inte vill ta ansvar för den situation som uppstår. Det är mycket allvarligt.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att det är ett dåligt förslag att öka budgetunderskottet. Problemet är att budgetunderskottet har ökat under lång tid på grund av att man ingenting gör. Budgetunderskottet ökar inte till följd av den åtgärd vi socialdemokrater har motionerat om. Arbetslösheten är så stor att det tyvärr inte finns några möjligheter för dessa människor att komma in på någon annan arbetsplats, t.ex. inom privat industri. De kommer att bli beroende av a-kassan och det kontanta arbetsmarknadsstödet. Staten får betala ut pengarna den vägen i stället. Vi socialdemokrater menar därför att det måste vara så mycket bättre att de anställda är kvar inom kommuner och landsting, och att de gör ett arbete som behövs. Just på grund av att man har sagt upp dessa människor kommer man nästa år att lägga ned 65 vårdplatser i Motala. Vi kan få arbete och aktiva åtgärder för precis samma summa som läggs ut på ersättning. Förslaget ökar alltså inte budgetunderskottet. Jag blev mycket positivt överraskad när Börje Hörnlund sade att det finns pengar. Man kan då fråga sig varför det är som det är. Om det fanns pengar skulle det inte finnas något problem. Alla dessa människor skulle inte ha varslats om uppsägning och inte veta om de kommer att ha något att göra. Regeringen har givit mindre pengar till aktiva åtgärder, och utbetalningen av kontantstödet har ökat. Under budgetåret 1991/92 lades 19 miljarder på aktiva åtgärder. Tack vare krisöverenskommelsen, där vi socialdemokrater krävde en ökning, tillfördes det ytterligare 8 miljarder till aktiva åtgärder. Man beräknar att det skall finnas 28 miljarder till aktiva åtgärder 1993/94. Enligt den senaste prognosen är det uppe i 36 miljarder. Kontantstödet betalas ut utan att de enskilda får del av någon aktiv arbetsmarknadspolitik. Börje Hörnlund talade om hur jag skulle bära mig åt för att upprätthålla missnöjesnivån. Jag är inte missnöjd bara för att jag skall vara missnöjd. Jag tycker dock ibland att de borgerliga vill privatisera för privatiserandets skull. Jag kan se att det finns en ideologisk önskan om ett starkt omvandlingtryck på kommuner och landsting. Det står t.o.m. i årets regeringsdeklaration. Regeringen vill öka konkurrensen mellan egenregiverksamhet och enskilda alternativ. Man har lämnat en proposition där det står att hela offentliga sektorn, förutom myndighetsutövning, skall vara utsatt för konkurrens. Jag tror inte bara att det är pengar eller vilja som saknas. Man kan befara att det finns en ideologisk vilja att förändra offentlig sektor och att regeringen därför inte är så benägen att anamma de förslag vi har. Om pengarna finns borde mina 186 kamrater som blir uppsagda i december utan problem få del av dem. Det har arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund faktiskt lovat i dag.
Herr talman! Börje Hörnlund och jag får nog ta en vers till om hur det egentligen ligger till med den kvalitetsförbättring som arbetsmarknadsministern tror skall uppstå om det blir mindre personal och minskad tid för arbetsuppgifterna. Arbetsmarknadsministern tar ett exempel från en thoraxklinik, men i Östergötland är det inte i huvudsak thoraxkirurger som är uppsagda utan det är undersköterskor och vårdbiträden, som huvudsakligen ägnar sig åt omsorg om människor. I relationen mellan människor kan inte minskad tid, större brådska och tyngre arbete utgöra någon ökad kvalitet, det tror jag att vi kan vara överens om. Sedan vill jag fortsätta i arbetsmarknadsministerns svar. Börje Hörnlund påstår att det finns en bred uppslutning från landstingen om att man är beredd att minska varslen och satsa på kompetensutveckling. SKTF har gjort en undersökning -- den presenterades för en månad sedan -- som visar att 15 landsting inte alls kommer att minska sina uppsägningar eller ompröva sitt beslut att varsla personal efter arbetsmarknadsministerns vädjanden. Bara tre landsting säger att de skulle kunna tänka sig att ändra sitt beslut. Östergötlands läns landsting är uppenbarligen ett landsting som inte kommer att ändra sitt beslut, om man inte får extra pengar. Vad värre är, den borgerliga landstingsledningen har förhalat ett besked till de varslade och hållit dem i ett visst hopp sedan före sommaren, genom att hänvisa till en utredning som påstods pågå i regeringskansliet. Det är mycket allvarligt, och jag vill inte spekulera i om den borgerliga landstingsledningen har ljugit för att slippa ta ställning i frågan när man känt sig pressad, eller om det är så illa att regeringen ger olika signaler, beroende på i vilket departement som frågan skall besvaras. I vilket fall som helst sitter vi i den situationen att man på olika sätt har försökt få de anställda att tro att om bara regeringen fattar ett beslut i frågan skall det nog lösa sig. Om man får extra pengar eller om man får tillstånd att använda arbetsmarknadsmedel, kommer det att ordna sig, är vad man har givit intryck av. Just av det skälet tycker jag att arbetsmarknadsministern måste överväga att ta kontakt med sina borgerliga kolleger i landstingsstyrelsen i Östergötland och tala med dem om att de måste vara mycket mycket öppna för en lösning som går ut på att förhindra att varslen utlöses. Det må vara Blekingemodellen eller Östgötamodellen eller någonting annat, men en lösning måste komma till stånd. En lösning anvisar vi i vår motion, och Sonia Karlsson har talat om den. Det handlar om att ge AMS de 3,8 miljarderna så att man kan satsa på kompetensutveckling och utbildning och på så sätt förhindra en högre öppen arbetslöshet i den offentliga sektorn.

Herr talman! Det är litet besvärligt att jag har en fjärdedel av den tid som ni har för att bemöta var och en av er, när ni är fyra. Beredskapsarbeten talas det mycket om som ett universalmedel. Det finns pengar, men det går icke att få upp volymen, för kommunerna och andra arbetsgivare är inte intresserade av beredskapsarbeten annat än av investeringskaraktär. Så ni har inget alternativ att klara arbetslinjen. Ni väljer ut en liten bit här och en liten bit där var och en av er. Jag måste ta det övergripande. Lyckas ni i era gemensamma strävanden att öka världens högsta budgetunderskott med ytterligare 35--40 miljarder kronor, får vi stigande räntor, färre ordinarie jobb och en mycket besvärligare arbetsmarknad. Det måste ni försöka tänka på. De goda exemplen utgörs faktiskt i huvudsak av borgerligt styrda landsting och kommuner. Jag har försökt hitta flera s-exempel men har haft litet svårt att få tag i dem. Jag förutsätter att de goda exemplen också kommer i de kommunerna. Det finns pengar i Arbetsmarknadsverket, en oerhört stor summa pengar. I fjol blev det över en stor summa pengar, och det gick lågt i gång månaderna 7, 8 och 9. Det gör att det finns ett antal miljarder kronor. Problemet består i dag inte i att det skulle saknas pengar i Arbetsmarknadsverket. Men förhandlingarna går ju ut på -- så är det i en överläggning -- att motparten också måste ställa upp. Det är inte fråga om att ge 100 %, utan man för en förhandling och kommer tillsammans fram till ett resultat. Värmland har satsat stort, trots att man där har den sämsta eller näst sämsta ekonomin av alla i dag. Ändå tar man där sitt stora arbetsgivaransvar, under moderat ledning. Så det går inte att förenkla den här debatten hur som helst. Jag tror att det är så här, Hans Andersson. Man kan placera pengar riskfritt i obligationer. För ett år sedan kunde man få 15 % ränta och på den intäkten betala 30 % i skatt. En liten företagare kan få betala 60 % i skatt på en långt lägre avkastning. Jag säger inte att näringslivet kommer upp till så goda avkastningar som det är när man inte tar risker, men det går inte att få stora investeringar i näringslivet om det skall vara sämre avkastning än när man inte tar risk alls. Jag tror att Hans Andersson har varit med så länge och räknat så mycket att också han kan förstå det. Jag har nu mött företrädare för olika partier både på den primärkommunala sidan och landstingssidan och vädjat till dem: Ställ upp nu! Ta upp detta i era grupper för att få en bredd över landet, och sedan ses vi den 8 december, när de båda kommunförbunden kommer till mig, så skall vi tillsammans ordentligt ta i det här! Samma uppställning har vi från herrar och damer länsarbetsdirektörer, AMS ledning och förhoppningsvis AMS styrelse i dag, att de är beredda att ordentligt jobba med de här frågorna. När vi har hört vad de säger den 8 december -- jag är mycket mycket optimistisk och vet vad Arbetsmarknadsverket sitter och talar om i dag -- skulle vi trots allt kunna säga att här finns förutsättningar och här finns pengar. Det är två parter som skall göra upp. Låt oss hoppas att de orkar göra upp i det lokala fallet.
Herr talman! Först mycket kort, så att vi kan lägga den debatten åt sidan: Varken jag eller, enligt vad jag har hört, någon annan i den här debatten har sagt att han eller hon vill öka budgetunderskottet. Vad det återigen handlar om är huruvida vi skall använda skattepengar till att betala människor som går sysslolösa eller om vi skall använda pengarna så, att de får använda sin yrkesskicklighet eller utbilda sig och höja sin kompetens. Det är detta och ingenting annat som är grundfrågan. Sedan skall jag komma med ett sensationellt avslöjande för statsrådet, som säger att nästan alla de exempel han har hittat är borgerliga. Då skall jag i förtroende berätta att ni i förra valet vann i nästan varenda kommun och landsting i landet. Dessutom vann ni riksdagsvalet och har en stabil majoritet i den här kammaren. Det är just därför vi tycker att det är så märkligt att borgerliga politiker lokalt säger en sak medan borgerliga politiker här i kammaren säger en annan sak. Man skyller på varandra. Det är särskilt märkligt när politiker som tillhör samma vinnande sida i valet gör det. Det är alltså inte så särskilt märkligt att många av de goda exemplen är borgerliga. Tyvärr finns det t.ex. i Östergötland också exempel på motsatsen, dvs. mindre bra politiska ledningar. Jag har all respekt för att statsrådet har ont om tid. Därför skall jag försöka sammanfatta våra frågor i en, så att det går att svara ett entydigt ja eller nej. Då skulle det egentligen räcka med ett par sekunder i nästa replik. Vi har nu den situation som jag här har beskrivit. Det finns de offentliga arbetsgivare som har tagit sitt ansvar, gjort stora insatser och använt resurser på ett bra, förnuftigt, klokt och flexibelt sätt. Det finns också län, kommuner och statliga arbetsgivare som har hittat bra förhandlingsuppgörelser med arbetsmarknadsmyndigheterna. Det är bra. Dem behöver vi så att säga inte bry oss om. Dem skall vi naturligtvis applådera och ge en eloge. Men sedan återstår Östergötlands läns landsting, många kommuner och många statliga arbetsgivare, t.ex. Luftfartsverket, Försvaret och många andra, där man fortsätter att sparka ut folk i arbetslöshet. Min fråga är då: Är Börje Hörnlund beredd att använda sin diplomatiska förmåga och förhandlingsskicklighet för att förmå dessa återstående trilskande offentliga arbetsgivare att vidta åtgärder så att man nästa år inte behöver sparka ytterligare en enda offentligt anställd? Ja eller nej?
Herr talman! Börje Hörnlund återkommer till att det övergripande är att inte öka budgetunderskottet. Då vill jag bara säga att vi från socialdemokratiskt håll i ett och ett halvt års tid har lagt motioner i denna riksdag om behovet av att stimulera ekonomin, att införa aktiva åtgärder för att få i gång efterfrågan och för att få i gång investeringar för att få nya jobb och därigenom minska arbetslösheten. Vi är helt på det klara med att en stor del av budgetunderskottet beror på den stora arbetslösheten. Det har vi velat motverka. Men regeringen har valt den passiva vägen. Man har inte velat stimulera ekonomin och man har sagt sig att marknaden får sköta detta. Där skiljer vi oss i politiken. Det förrförra svaret som arbetsmarknadsministern gav gjorde mig så nöjd. Börje Hörnlund sade att det finns pengar som går att använda på precis det sätt som vi socialdemokrater har efterfrågat. Nu ändrar sig arbetsmarknadsministern och säger att det finns pengar, men att de av något skäl inte går att använda, om jag förstod Börje Hörnlund rätt. Det måste ändå vara ett stort misslyckande när Börje Hörnlund säger att det finns så mycket pengar i AMS -- det klirrar i kassan -- samtidigt som vi har en arbetslöshet på 8 % och en total arbetslöshet på ca 13 % och pengar finns som inte används för aktiva åtgärder. I det förslag som vi har lagt fram i vår motion konstaterar vi att det är först när de människor som friställs från kommuner och landsting får en ny anställning som det blir en samhällsekonomisk vinst. Som det nu är går de som blir uppsagda nästa år ut i arbetslöshet. De får bara kontantstöd. Viktiga arbetsuppgifter blir inte utförda. I vår motionen, som Börje Hörnlund senare kan ta del av, finns en ordentlig kalkyl för hur det här skulle kunna se ut. Vi har då beräknat att den genomsnittliga lönen i kommuner och landsting är 14 000 kronor per månad. Den genomsnittliga arbetstiden är 80 %. Om man räknar ut lönen och lägger till arbetgivaravgiften skulle staten få en kostnad för a-kassa minus arbetsgivaravgift, vilket innebär att staten kan betala ca 11 000 kronor i månaden utan att någon nettokostnad uppstår, just för att ha de här människorna i arbete. Den resterande delen, 15 %, skall kommuner och landsting bidra med. Det skulle innebära att det budgetunderskott som Börje Hörnlund pratar om inte ökar ett dugg. Flertalet av de som har varslats om uppsägningar är kvinnor. Med vårt förslag skulle det innebära att de skulle kunna ha kvar sina arbeten under nästa år. Vi kommer också att kunna ha en god sjukvård och omsorg.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern behöver inte alls vänta till den 8 december för att få Landstingsförbundets och Kommunförbundets besked om hur de tänker göra med uppsägningarna. Samtliga landsting har besvarat SKTF:s enkät om vad de tänker göra med sin personal under 1994. Som jag tidigare sade är det 15 landsting som inte ger ett vitten för Börje Hörnlunds vädjanden, om de inte får särskilda pengar för att åstadkomma någonting. Därför vill jag nu be arbetsmarknadsministern att använda tiden fram till den 8 december till att förbereda och fatta sådana beslut som gör att de här landstingen kan ändra sig, inklusive Östergötlands. Läs noga den socialdemokratiska motionen! Den innehåller förslag. Slutligen vill jag understryka Lars Stjernkvists enkla fråga: Kommer arbetsmarknadsministern att vidta sådana åtgärder att inte en enda människa ytterligare i rådande arbetsmarknadsläge behöver bli uppsagd från offentlig sektor? Frågan är lätt att besvara. Ja eller nej? Jag vill tacka för debatten. Vi är många som har satt åt arbetsmarknadsministern hårt. Men vi har försökt ge uttryck för den oro och ilska som finns bland de offentliganställda ute i kommuner och landsting. Jag vill slutligen bara uppmana Börje Hörnlund: Gör något, gör något nu!

Herr talman! Arbetet med kompetensutveckling -- att utveckla arbetsorganisationen för en bra vård och omsorg -- är mycket viktigt. Jag kan vårdområdet efter väldigt många år i den delen av samhällslivet. Det gör att jag också har respekt för kommunalt självstyre. Besluten måste fattas där. Det jag har gjort är att jag när jag har farit runt i landet har kallat till mig och talat med mängder av kommunala företrädare. En stor del av dem träffas hos de båda kommunförbundsledningarna en gång i månaden. Jag har under hösten arbetat upp en viljeinriktning hos dem att ställa upp och hålla arbetskraften om länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen kommer med pengar till utbildningsvikariat, som gör att man diskuterar i t.ex. företagsutbildningstermer. Då gör de en bra sak för sig själva, för man har långsiktig nytta av kompetensutveckling och all annan utveckling. Man gör en bra sak som arbetsgivare, och man gör en bra sak för samhället i stort. Det är viktigt. Jag räknar faktiskt med att de båda kommunförbundsstyrelserna kommer att med kraft föra ut detta. Jag vet efter mina möten förra fredagen med länsarbetsnämndsdirektörerna och underhandskontakter hela denna vecka med arbetsmarknadsledningen dels att det finns pengar, dels att de är beredda att jobba. Men det är två parter som måste träffa avtal. Jag hoppas att det blir många avtal. Men det är inte jag som är ute och förhandlar i varje enskilt fall. Det är faktiskt t.o.m. förbjudet av grundlagen. Däremot har jag rätt att tala och bilda opinion för att detta goda skall ske.

Herr talman! Björn Kaaling har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att låta de regionala arbetslivsfondernas styrelser självständigt handlägga avvecklingen av fondernas kanslier. 1995. Regeringen har därefter uppdragit åt centrala Arbetslivsfonden att ansvara för avvecklingen. I uppdraget ingår bl.a. att successivt genomföra nödvändiga uppsägningar av personal inom organisationen. De regionala fonderna har mot bakgrund härav upprättat verksamhets och personalplaner för avvecklingsarbetet och den centrala Arbetslivsfonden har därvid krävt att motsvarande en tjänst vid respektive fondkansli skall vara avvecklad senast den 31 december 1994. När det gäller Björn Kaalings farhågor för uppföljningen av Arbetslivsfondens verksamhet vill jag framhålla följande. Verksamheten vid Arbetslivsfonden har aldrig varit avsedd att vara annat än tidsbegränsad. Någon större fast organisation för prövning och fördelning av Arbetslivsfondens medel samt för administration och uppföljning av fondverksamheten har därför inte skapats. I stället utnyttjas resurser hos andra myndigheter och organisationer bl.a. genom upphandling av olika slag av tjänster. Verksamheten bygger vidare på ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och med berörda myndigheter som Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksförsäkringsverket. Genom bl.a. de samverkansformer som nu har etablerats på såväl central som lokal nivå finns goda förutsättningar för en smidig övergång till ett fortsatt förnyelsearbete även sedan Arbetslivsfonden har upphört med sin verksamhet. Den centrala och de regionala arbetslivsfonderna har hittills beslutat om ca 8,5 miljarder kronor som stöd till omkring 15 000 arbetsplatsprogram. Som Björn Kaaling påpekar är det i slutskedet av Arbetslivsfondens verksamhet av mycket stor betydelse att kunna ta till vara och föra vidare den kunskap och de erfarenheter som vunnits i de olika projekt som har stötts med medel från fonden. Fondverksamheten får alltmer denna inriktning och den centrala Arbetslivsfonden svarar för att de mål och riktlinjer som riksdag och regering fastställt uppfylls. De små företagen utgör därvid en viktig målgrupp. För att kunna genomföra en bra avslutning av Arbetslivsfonden är det viktigt att avvecklingen sker i ordnade former. För både verksamheten som sådan och för organisationens personal sker detta bäst genom att avvecklingen sker successivt på ett sätt som riksdag och regering beslutat. Spridningen av kunskaper inom arbetslivsområdet är av väsentlig betydelse, inte bara för en förbättrad arbetsmiljö i en snäv mening, utan även som ett led i en utveckling av organisation och produktivitet i arbetslivet. Genom Arbetslivsfondens verksamhet har en stor mängd praktisk erfarenhet samlats vad gäller utformning av arbetsplatsprogram för en förbättrad arbetsmiljö och arbetsorganisation samt aktiv rehabilitering. Jag vill avslutningsvis peka på att i uppdraget till den särskilde utredaren med uppgift att utreda kunskapsspridningen inom arbetslivsområdet ingår att föreslå hur dessa erfarenheter skall kunna föras vidare efter fondens avveckling. Uppdraget beräknas kunna redovisas under våren 1994.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Även om inte Börje Hörnlund svarar direkt på min fråga, framgår det av svaret att ministern inte är beredd att medverka till att de regionala arbetslivsfonderna själva får sköta sin avveckling i en takt som kan anpassas efter respektive regionala fonders egna behov. Vi är helt överens om den centrala frågan, att det i slutskedet av arbetslivsfondernas verksamhet är av mycket stor betydelse att man kan ta till vara och föra vidare den kunskap och de erfarenheter som vunnits i de olika projekten som stöttats med medel från Arbetslivsfonden. Vad vi däremot inte är överens om är hur man åstadkommer en bra avslutning på de regionala arbetslivsfondernas verksamhet. I svaret skriver arbetsmarknadsministern, vilket han också redogjort för här: ''För att kunna genomföra en bra avslutning av Arbetslivsfonden är det viktigt att avvecklingen sker i ordnade former.'' Sedan hänvisar han till att en bra avveckling sker successivt. Det är naturligtvis ingen motsättning mellan att ha kvar personalen ute i de regionala arbetslivsfonderna fram till den sista juni 1995 och att ha en avslutning som sker i ordnade former. Det är inte nödvändigt att man säger upp personal på vägen fram till den sista juni 1995. Man kan naturligtvis ha en ordnad avveckling även om all personal skulle sluta just vid detta datum. Min erfarenhet är den att de regionala fonderna inte heller delar uppfattningen att det är nödvändigt att göra sig av med personal, så som det har föreskrivits från centralt håll, redan till årsskiftet 1994/95. Man säger åtminstone från den arbetslivsfond som finns i det län som jag representerar, Uppsala län, i sin personalplan bl.a. ''* Uppföljningen av pågående ärenden bedöms öka successivt i omfattning för att sedan avta under det sista året, allteftersom program avslutas. Uppföljningsuppgifter kompliceras mot slutet av att inte båda handläggarna finns kvar och kan följa upp ''sina egna' program när samtidigt alla åtaganden måste avslutas, även om inte programmen är färdiga. * Kunskapsspridning är en viktig del i fondens uppdrag och pågår redan nu jämsides med berednings och uppföljningsarbetet och ska intensifieras när bidragsgivningen upphör. Fondens handläggare, med ingående kunskap om de olika arbetsplatsernas förändringsarbete, är givetvis viktiga medverkande i kunskapsspridningen. - Med hänvisning till den verksamhetsplan resp. plan för kunskapsspridning som styrelsen denna dag'' -- det var den 21 september 1993 -- ''antagit är det än mer motiverat att ha oförändrad bemanning fram till 30 juni 1995, dvs. fondens slutdatum. Mot bakgrund av de direktiv som gäller för fondens successiva avveckling är styrelsen emellertid nödsakad att föreslå att en tjänst som arbetslivssekreterare dras in från årsskiftet Är det då inte bättre att låta de regionala fonderna själva, utifrån sina behov, avgöra hur avvecklingen skall gå till? Det kan väl inte vara nödvändigt att centralstyra de regionala fondernas nedläggning, när det finns så mycket kompetens ute i arbetslivsfonderna? Arbetsmarknadsministern måste väl ändå dela uppfattningen att kompetensen i personalfrågor nog finns ute på respektive arbetslivsfond, så att fonden själv skall kunna avgöra behovet av personal och den takt i vilken personalen skall sägas upp.

Herr talman! Den fråga som tas upp i denna interpellation intresserar mig av ett ganska speciellt skäl. Men först ett par ord om avveckligsplanerna, som har nämnts och som arbetsmarknadsministern har kommenterat i sitt svar. I mitt hemlän, Kronobergs län, är avvecklingen faktiskt redan i gång så till vida att man redan har varslat människor om uppsägning. Under nästkommande år får två gå, en av dem ansvarig för småföretagsplanering. Detta är litet märkligt, måste jag säga, när man samtidigt får veta att ärendemängden ganska kraftigt, för att inte säga dramatiskt, har ökat. Jag håller med föregående talare, Björn Kaaling, om att en strikt centralstyrd avveckling kunde ha undvikits. Nu till en annan fråga som intresserar mig mer: erfarenhetsspridningen, som arbetsmarknadsministern talar om. Det har tillsatts en utredning om just detta som har ett år på sig fram till april att arbeta fram förslag. Nu ligger på riksdagens bord, herr talman, ett ärende om småföretagspolitik. Där ingår också de nya formerna för utvecklingsfondernas verksamhet. Utvecklingsfonderna gör ett bra jobb i länen. De har en mycket god erfarenhet av det lokala näringslivet och vet vad som fordras. De har naturligtvis ett samarbete med arbetslivfonden. Jag skulle vilja fråga ministern om det inte finns en inte så liten möjlighet att länka över till utvecklingsfonderna den kompetens som arbetslivsfonden har dragit på sig genom åren, för att på det sättet få en kontinuitet i verksamheten. Hur ser ministern på detta? Meningen är väl inte att den här erfarenheten skingras. Jag ser risken att de något tunna direktiven för enmansutredaren, Birger Bäckström om jag minns rätt, kan leda till att utvecklingsfonderna inte får ett värdefullt tillskott i sin arsenal.
Herr talman! Arbetslivsfonderna har kvar i kassan i dag drygt 1,5 miljarder kronor. Det är order att de medlen skall vara rätt så småföretagsinriktade.
Tack!
Den centrala fonden har själv velat ha en stegvis avveckling och ett övergripande ansvar. Hela tiden slutar anställda, inte på grund av arbetsbrist utan därför att de har fått annat jobb eller av någon annan orsak. Vid olika skeden kan det finnas anledning att t.ex. mellan två fonder koppla ihop chefskap innan fonderna definitivt skall vara avslutade. Det är praktiskt. Någon måste ju hålla i detta. Då förutsätter jag att den centrala fonden mycket noga bedömer hur situationen är ute i de olika fonderna. Det är dess skyldighet. Man skall arbeta effektivt med de medel som finns kvar och utföra bra arbete. Det är det övergripande intresset. Jag tror säkert att en del av dessa människor -- jag vill inte veta hur många -- har sådan kunnighet och erfarenhet som gör att de mycket väl platsar i en utvecklingsfonds arbete. En del av dem, skulle jag tro, är tjänstlediga från andra befattningar och planerar att gå tillbaka dit. Så det är litet olika bakgrundsbild. Beträffande utredarens arbete: Jag ser förhoppningsfullt på det arbetet. Man får då och då höra hur inriktningen är. Det är många som tycker att det som landshövdingen åstadkommer är viktigt. Han är omgiven av en mängd experter. Här har man inte skickat ut någon i ledet, utan olika generaldirektörer eller motsvarande har själva gått in och sitter med utredaren. Det intressanta är hur och via vilka kanaler kunskaperna förs vidare.
Herr talman! Naturligtvis finns det på de regionala arbetslivsfonderna anställda som är tjänstlediga från andra arbetsuppgifter. Det finns personal som säkert nu när fonderna skall läggas ner -- det har man vetat hela tiden -- söker sig till andra områden och försöker hitta annat jobb. Det hindrar ju inte en avveckling som faktiskt slutar den 30 juni 1995 i alla fall. Nog har man den kompetensen ute på respektive arbetslivsfond att man enligt lag och avtal kan klara av det om någon begär att få sluta innan den avtalade tiden har gått ut.

Jag tror inte att det arbetet görs bäst på central nivå. Det är naturligtvis genom kontakter med småföretagen och med fackliga företrädare på lokalt plan som arbetet att föra ut erfarenheterna av arbetsplatsplaner och omorganisationer ute på arbetsplatserna görs allra bäst. Jag tycker att det vore skäl för arbetsmarknadsministern att ompröva det tidigare ställningstagandet och faktiskt ge arbetslivsfonderna denna ''mjuka'' möjlighet.
Herr talman! Jag skall bara kort säga att jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern som ett alternativ har att fånga upp erfarenheterna i utvecklingsfonderna. Jag är mycket väl medveten om att en utredare har möjligheter att ta egna initiativ. Jag är också väl medveten om att ministern har fortlöpande kontakter med utredaren. Jag vill ändå skicka med från Kristdemokraternas småföretagarråd att vi ser utvecklingsfonderna som en resurs. Som ministern vet har vi i Kronobergs län och Jönköpings län väl fungerande fonder. Där ser vi detta som en möjlighet att ytterligare förstärka fondernas verksamhet. Det vore förfärligt om erfarenheterna i arbetslivsfonden skulle rinna bort. Det får inte ske.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig, mot bakgrund av att en anställd vid Värö bruk avskedats på grund av ''illojalitet'', om regeringen är beredd att stärka anställningsskyddet så att de arbetstagare som uttalar kritik mot sin arbetsgivare inte på grund härav skall kunna skiljas från sin anställning. Frågan kan delas upp i två delar. Det gäller dels frågan huruvida ett utnyttjande av yttrandefriheten är eller skall kunna vara grund för uppsägning eller avskedande, dels frågan om man bör avskaffa möjligheten för arbetsgivaren att ''köpa sig fri'' efter en dom om att t.ex. en uppsägning är ogiltig. Arbetsrättskommittén har i sitt delbetänkande Ny anställningsskyddslag behandlat frågan om uppsägning på grund av illojalitet och beskrivit rådande rättsläge. Kommittén inleder med att påpeka att ett anställningsavtal innefattar ett krav på arbetstagaren att vara lojal mot sin arbetsgivare och att illojalitet därför i allmänhet är ägnad att i så hög grad rubba förtroendet för arbetstagaren, att saklig grund för uppsägning eller till och med avskedande föreligger, om inte händelsen är helt bagatellartad eller bedöms som ursäktlig. Kommittén tar som ett slags illojalitet upp situationen att arbetstagaren vänder sig till en utomstående med negativa uppgifter om arbetsgivaren och dennes verksamhet. Kommittén konstaterar att man i dessa fall inte kan urskilja någon allmän princip när det gäller möjligheten att ingripa med en uppsägning. Kommittén behandlar vidare det fallet att en arbetstagare vänder sig till en myndighet och anmärker på brister i arbetsgivarens rörelse. Kommittén säger här att Arbetsdomstolen som utgångspunkt angett att de förpliktelser som följer av anställningsavtalet inte innebär något avgörande hinder för arbetstagaren att påtala missförhållanden som råder i verksamheten men att det ytterst blir en fråga att bedöma i det enskilda fallet. Kommittén konstaterar att arbetstagarens lojalitetsplikt inte hindrar att intern kritik förs fram mot arbetsgivaren, utan både arbetstagare och den fackliga organisationen tvärtom har en vidsträckt kritikrätt. I sina överväganden förordar kommittén i delbetänkandet en viss skärpt inställning i fråga om illojalitet, dock inte i såvitt avser möjligheten till kritik mot arbetsgivaren. Kommittén understryker att det inte får bli några ingrepp i den grundlagsfästa yttrandefriheten och att den interna kritikrätten skall lämnas orörd så länge arbetstagaren inte hemfaller åt hotelser eller liknande. Kommittén föreslår alltså ingen förändring av det rättsläge som i dag råder såvitt avser arbetsgivarens möjlighet att säga upp eller avskeda en arbetstagare som kritiserar sin arbetsgivare. Enligt paragrafen anses ett anställningsförhållande upplöst om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol förklarat t.ex. en uppsägning ogiltig. Arbetsgivaren kan alltså inte tvingas att ha arbetstagaren fortsatt anställd hos sig. Arbetsgivaren skall emellertid betala skadestånd för sin vägran. Skadeståndet beräknas efter en schablon. Detta s.k. normerade skadestånd motsvarar 16, 24 eller 32 månadslöner beroende på den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Beloppet höjs för äldre arbetstagare. För kortvariga anställningar finns en jämkningsregel. Skadeståndet beräknas alltså utan hänsyn till den verkliga skadan för arbetstagaren. Det är avsett att vara ett tryck av ekonomisk art på arbetsgivaren för att förmå honom att respektera meddelade domar. Frågan huruvida lagen bör ändras så att arbetsgivaren hindras att med stöd av 39 § anställningsskyddslagen köpa sig fri från en anställd har behandlats av riksdagen ett flertal gånger. Senast 1990 uttalade arbetsmarknadsutskottet att det vidhöll sin tidigare uttalade uppfattning, att det inte är en praktiskt genomförbar ordning att låta t.ex. arbetstagaren välja mellan skadestånd och att återgå till arbetet. Om arbetsgivaren inte böjer sig för en domstols dom och det ekonomiska tryck som skadeståndet utgör, får anställningsförhållandet anses upplöst så att den ohållbara situationen kan bringas ur världen. Inte heller på denna punkt föreslår arbetsrättskommittén någon förändring. Kommittén uttalar att reglen är konstruerad på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Kommitténs förslag har remissbehandlats. Kommitténs förslag avseende de frågor jag berört behandlas inte i den av regeringen nyligen lagda propositionen om bl.a. ändringar i anställningsskyddslagen. Regeringen har inte heller några planer på att föreslå några förändringar i dessa regler.
Herr talman! Jag tackar för svaret av artighet. Jag tycker uppriktigt sagt inte att det är så mycket att tacka för. Jag utgår ifrån att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att demokratiska fri och rättigheter tillkommer alla, även löntagare. Jag utgår också ifrån att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att ansvaret för miljön tillkommer alla. Ändå levererar arbetsmarknadsministern här ett svar som innebär motsatsen. Det förefaller som om arbetsmarknadsministern besitter ett betydligt större mått av det som en f.d. anställd vid Värö bruk saknade, lojalitet uppåt -- det finns egentligen andra ord för att bättre karakterisera det. Värö bruk avskedade en anställd efter mer än 20 år på bruket därför att han som politiskt aktiv i ett parti haft kritiska synpunkter på brukets miljöambitioner. Arbetsmarknadsministern tycker att företaget gjorde rätt och hänvisar till att möjligheten till intern kritik finns. Herr talman! Ett samhälle vars regering vill hänvisa åsikts och yttrandefriheten till slutna rums interna kritik är illa ute. Vad arbetsmarknadsministern egentligen säger är att det inte är tillåtet för en anställd att på sin fritid ha kritiska åsikter om sitt företag. Detta är ett brott mot ILO-konventionen. I svaret talar arbetsmarknadsministern om att illojalitet kan vara grund för avskedande. Det är inte detta som min interpellation handlar om. Interpellationen handlar om ifall det i detta fall är riktigt att företaget får kalla det illojalitet att en medborgare använder sin grundlagsskyddade åsikts och yttrandefrihetsrätt för att i ett yttrande till en myndighet, Koncessionsnämnden, som är den myndighet som lägger fast miljövillkor, ha kritiska synpunkter på företagets miljöambitioner. Regeringen anser uppenbarligen att människor av rädsla för att förlora jobben bör tiga med sådan information som kan ge myndigheter korrekta underlag för att fatta sina beslut. Är det demokrati? Jag tycker inte, herr talman, att detta är värdigt ett demokratiskt samhälle. Men regeringen försvarar det. Detta hände med den nu gällande lagstiftningen, som alltså i viktiga avseenden är för svag och som dessutom innebär att en arbetsgivare som bryter mot lagen och avskedar den anställde, och det inte kan kallas illojalitet, trots det inte behöver ändra sig. Han behöver inte återanställa den avskedade. Efter detta har det kommit förslag om ytterligare försämringar av anställningsskyddet till riksdagen, fast det hade behövts förstärkningar, inte minst i det här avseendet. Herr talman! Skillnaden mellan höger och vänster kan ibland förefalla diffus. Regeringen, oavsett kulör, måste ta itu med hög arbetslöshet, budgetunderskott och besparingar. Men här, precis här, blir skillnaden glasklar. Den frihet som de borgerliga partierna talar om har alltid varit begränsad. Den har alltid undantagit löntagarnas rätt och möjligheter att ha synpunkter på och inflytande över deras arbete, fastän arbetslivet för alla människor är en mycket viktig del av livet. Ni har vridit klockan tillbaka i många avseenden, men i det här avseendet kommer ni att misslyckas. Detta är förgången politik som tillhör ett förgånget samhälle. Människor accepterar inte längre att stå med mössan i hand inför överheten, och det kommer ni att bli varse.

Herr talman! Jag tror att både Annika Åhnberg och Hans Andersson är väl medvetna om att jag som minister inte kan gå in och kommentera ett enskilt fall som är uppe till prövning i Arbetsdomstolen. Det är Arbetsdomstolens sak att avgöra detta. Jag har redogjort för gällande rätt och för att det inte finns några förslag om ändringar framlagda, och det kommer inte hellar att läggas fram några sådana förslag. Jag är medveten om att Vänsterpartiet har avgett en motion till riksdagen, som där skall diskuteras och behandlas. Rent allmänt vill jag säga att det förekommer -- lindrigt uttryckt -- litet övertoner i den arbetsrättsliga debatten. Sedan den gamla LAS kom till 1989 har 600 000 människor förlorat sina arbeten. Tryggheten på arbetsplatserna består i väldigt hög utsträckning av helt andra faktorer. Ingen klok arbetsgivare, arbetstagare eller någon annan vill att människor i dag skall tiga och lyda. Det som för utvecklingen framåt på en arbetsplats är diskussion, utbyte av idéer och samverkan. Som ni förstår kan jag tyvärr inte kommentera fall som ligger hos Arbetsdomstolen.
Herr talman! Jag är väl medveten om att vi inte kan diskutera ett enskilt fall här i kammaren. Men det fall som jag tog som utgångspunkt för min interpellation är bara ett exempel. Det är visserligen det mest drastiska och upprörande exemplet som vi på länge har sett här i landet, men det förekommer många andra fall och många situationer, där människor just i rädsla för att förlora sina jobb inte kan använda de demokratiska fri och rättigheter som tillkommer dem enligt Sveriges grundlag. Det är då rimligt att man drar några slutsatser av rättsläget, om det är så, att en arbetsgivare enligt gällande lagstiftning kan göra sig av med en anställd för att denne anställde mån om miljön -- som i det här fallet -- har haft kritiska synpunkter på företagets miljöambitioner? Oavsett utgången av fallet i Arbetsdomstolen kommer detta företag aldrig att vara tvunget att återanställa personen, därför att man med ett skadestånd kan göra sig fri från den möjligheten. Vad drar man då för slutsats? Om man värnar demokratin, om man menar att demokratiska frioch rättigheter tillkommer alla, bör man rimligen dra slutsatsen att det är något fel på en lagstiftning som tillåter detta förhållande att kvarstå. Om man dessutom är minister i en regering har man större möjligheter än vi andra att omsätta de tankarna i ett förslag och föra dem till den här församlingen för beslut. Men den nuvarande regeringen har inte gjort det. Av det måste jag dra slutsatsen att arbetsmarknadsministern tycker att det är riktigt. Även om han inte här rent ut säger att han i det här fallet stöder Värö bruk, är det det han menar. I stället kommer regeringen till riksdagen med förslag som ytterligare försämrar anställningsskyddet, som ytterligare ökar människors otrygghet och som gör det ännu svårare för dem att t.ex. ha kritiska synpunkter. Jag delar Hans Anderssons uppfattning att det som egentligen kan driva företagande och verksamheter framåt är att alla medarbetare kan vara med och ha synpunkter utan att behöva vara rädda för att förlora jobbet, att allas konstruktiva ideér och förslag tas till vara. Det kommer att gynna både företagsamhet och t.ex. den yttre miljön. Men det motsatta, att försöka tysta människor med kritiska ståndpunkter, har hittills aldrig fört något samhälle framåt.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat statsministern om regeringen kommer att respektera folkomröstningens beslut att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010 och, om så är fallet, på vilket sätt regeringen kommer att verkställa folkomröstningens och riksdagens beslut om kärnkraftsavvecklingen. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig först erinra om hur det faktiskt förhåller sig. Den folkomröstning som hölls år 1980 var rådgivande, inte beslutande. Resultatet av omröstningen var i huvudsak följande. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle förekomma utöver de tolv reaktorer som då var i drift, färdiga eller under arbete. Kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Säkerhetssynpunkter borde vara avgörande för i vilken ordningsföljd reaktorerna skulle tas ur drift. Kort efter folkomröstningen behandlades energifrågorna av riksdagen. Alla dåvarande riksdagspartier utom ett -- nämligen Vänsterpartiet kommunisterna -- ansåg att resultatet av folkomröstningen borde ligga till grund för inriktningen av den framtida energipolitiken. Riksdagsbehandlingen ledde fram till ett uttalande om att den sista reaktorn i Sverige skulle tas ur drift år 2010. Riksdagen har sedan år 1980 fattat en rad energipolitiska beslut med utgångspunkt i resultatet av folkomröstningen. Det senaste beslutet av mer principiell räckvidd fattades i juni regeringsförklaringen för den nya regering som tillträdde efter valet i september 1991 uttalades att energiöverenskommelsen låg fast. Därmed ställde sig ytterligare två riksdagspartier bakom överenskommelsen, nämligen Moderata samlingspartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet. Vad innebär då 1991 års beslut om energipolitiken såvitt gäller frågan om avvecklingen av kärnkraften? Frågan om när kärnkraften skall vara slutligt avvecklad var inte föremål för förnyad prövning eller nytt ställningstagande under de överläggningar som ledde fram till energiöverenskommelsen. Den följande riksdagsbehandlingen ledde heller inte till något uttalande av riksdagen i frågan. Däremot berördes frågan om kärnkraftsavvecklingens start och genomförande i energiöverenskommelsen. Jag citerar: ''När kränkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser.'' En rad åtgärder med sikte på att underlätta en omställning av energisystemet beslöts av riksdagen år 1991, bl.a. ett program för effektivare användning av energi och stöd för elproduktion baserad på bioenergi och vindkraft. Resultaten av dessa åtgärder har redovisats årligen för riksdagen i budgetpropositionen. Så kommer att ske även i början av nästa år. Jag reagerar starkt mot Gudrun Schymans antydningar om att regeringen försöker sätta riksdagens beslut ur spel med tvivelaktiga metoder. I själva verket finns det knappast någon fråga om vilken riksdagen ges en sådan utförlig och kontinuerlig information som just omställningen av energisystemet. Riksdagen har därmed också goda möjligheter att bedöma behovet av ytterligare åtgärder på området, liksom att ta initiativ till sådana åtgärder. Regeringen har ett starkt parlamentariskt stöd för sin politik i frågan om kärnkraftsavvecklingen. Vänsterpartiet är i sin fulla rätt att ifrågasätta denna politik. Jag kan dock försäkra Gudrun Schyman om att regeringen inte avser att föreslå någon ändring i förhållande til vad som tidigare har uttalats av riksdagen om kärnkraftens avveckling.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för detta svar. Jag hade inte väntat mig att det skulle lyda annorlunda än att regeringen inte kommer att göra någonting åt den här frågan. Det är väl det som är kontentan av de här sidorna. Jag skall kommentera svaret. Näringsministern sade att Vänsterpartiet var det enda parti som inte ställde sig bakom tolkningen av folkomröstningen. Det berodde på att vi ansåg att den tolkning som gjordes av majoriteten var alldeles för oprecis. Vi ville dessutom ha en snabbare avveckling och tydligare signaler om att en avveckling skulle bli verklighet. Vi ville undvika formuleringar som skulle kunna ge upphov till den typ av schackrande med folkomröstningsresultatet som vi nu kan se i praktiken. Så till frågan om den fortsatta behandlingen i riksdagen. Jag är medveten om hur frågorna har diskuterats. Jag är medveten om den energiöverenskommelse som man har fattat. Den har inte varit föremål för förnyad prövning vad gäller ställningstagandet till avvecklingen. Såvitt jag förstår måste det innebära att årtalet 2010 ligger fast. Vi närmar oss det årtalet med stormsteg. Om avvecklingen skall vara genomförd år 2010 är det ju ganska många reaktorer som skall avvecklas. Det som jag och många med mig undrar över är naturligtvis hur det skall gå till vi när aldrig börjar med avvecklingen. Det är den stora frågan. Hur skall vi kunna tro att det här folkomröstningsresultatet och de politiska beslut som har fattats i den här kammaren skall bli verklighet om vi aldrig sätter fart och inte tar ett första steg i den här avvecklingen? Näringsministern sade i sitt interpellationssvar att det har fattats beslut om en rad åtgärder med sikte på att underlätta en omställning. Jag undrar vilka åtgärder det är. Man har pratat om den här frågan i 20 år. Fortfarande kommer mindre än en procent av vår energi från alternativa energikällor. Så är det faktiskt. Fortsätter vi i den här takten, så kommer vi inte att klara en avveckling under överskådlig framtid. Man hänvisar till de rapporter som skall föreläggas riksdagen och som skall ligga till grund för nya beslut. Det är väl de rapporter som NUTEK gör. Jag har den senaste rapporten med mig här. Man talar om hur det är men kommer inte med några förslag på vad som skall göras, något som har blivit mycket, mycket kritiserat. Jag försöker inte antyda att regeringen skall sätta riksdagens beslut ur spel med tvivelaktiga metoder. Men jag betvivlar starkt riksdagens och regeringens vilja att i praktisk politik genomföra det som folkomröstningen gav besked om. Grundorsaken till min interpellation var en artikel i Dagens Nyheter. Där kunde man läsa att Folkpartiets talesman i dessa frågor -- en kvinna -- sade att årtalet 2010 är en skrivbordsprodukt. Hon kunde mycket väl tänka sig att ersätta den gamla kärnkraften med en ny typ av kärnkraftverk. Moderaternas talesman i den här frågan -- med andra ord en person från näringsministerns eget parti -- säger att det är orealistiskt att avveckla kärnkraften till år 2010 och att om det är något som behövs så är det nya kärnkraftverk. Det här tycker jag inte är en särskilt förtroendeingivande hållning från regeringens sida. Det är mycket oroväckande för många människor i dag att se att ledande politiker och regeringspartierna agerar på detta sätt och öppet ifrågasätter folkomröstningens resultat. Jag tror att det är förödande att man låter det här ske nu när vi står inför en ny folkomröstning som rör en mycket stor och viktig framtidsfråga, nämligen frågan om Det gäller faktiskt nu att vi -- och framför allt ni -- skapar ett stort förtroende för folkomröstningsinstitutet såsom den institution och den möjlighet för demokratisk påverkan som det borde vara. Skall man skapa förtroende för folkomröstningsinstitutet måste man hantera resultaten på ett sådant sätt att en majoritet känner att det resultat som har kommit fram i folkomröstningen respekteras och följs upp i riksdagen av politiska beslut som säkerställer att beslutet i folkomröstningen blir verklighet. Jag tycker att det är bra att ett av regeringspartierna -- Olof Johanssons Centerparti -- har tagit upp den här frågan. Olof Johansson säger att det är en fråga om demokrati. Han undrar hur väljarna skall kunna lita på politikerna om de går emot folkomröstningen och inte vill följa upp sina egna politiska beslut. Detta säger Olof Johansson som är minister i den borgerliga regeringen. Jag säger exakt samma sak. Hur skall vi kunna lita på politikerna? Hur skall människor utanför det här huset kunna lita på sina förtroendevalda om man inte får bekräftelse i form av politiska beslut?
Herr talman! Folkomröstningens rådgivande beslut fullföljs fullt ut, varken mer eller mindre. Den trepartiöverenskommelse som slöts vintern 1991 följer mycket väl upp folkomröstningens resultat. Jag återknyter gärna till det korta citatet som väl sammanfattar vad som stod på de segrande valsedlarna i folkomröstningen. I trepartiuppgörelsen skrevs: ''När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser''. Den överenskommelse som slöts mellan tre partier och som denna regering har ställt sig bakom, har också följts upp med betydande extra program och insatser för energisparandet och för att ta fram resurser för att kunna få fram alternativa konkurrenskraftiga energikällor som även kan upprätthålla sysselsättning och välfärd, som det stod på valsedeln från år 1980. Besluten måste hålla kravet på stabilitet och långsiktighet, eftersom investeringar i energisparande och kraftproduktion görs med mångårig framförhållning. Det är precis det vi håller på med. Avrapporteringen sker inte direkt via NUTEK utan i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag tror att vi har mycket olika uppfattningar om vad som inbegrips i uttrycket ''med kraft''. Jag tycker att den sittande regeringen, i det här avseendet, visar allt annat än kraft. Man kan väl inte, Per Westerberg, säga att ni med kraft genomför folkomröstningens resultat när mindre än en procent av vår energi i dag kommer från alternativa energikällor. Jag tycker inte att det är särskilt kraftfullt. Vad ni möjligen gör med kraft i regeringen är att driva era egna partipolitiska åsikter i den här frågan. På det sättet blockerar ni fullständigt en konstruktiv diskussion och konstruktiva framåtsyftande lösningar som skulle innebära att vi skulle kunna avveckla i tid, dvs. senast år 2010, och att vi då har väl fungerande alternativa energikällor. Det gäller inte omöjliga tekniska lösningar. Runt om i världen finns exempel. Vi kan ta vindkraften i Danmark som ett exempel. Det går alldeles utmärkt. Det går faktiskt att driva sådana här saker. Solkraften har också utvecklats. Trots att man inte har fått särskilt mycket stöd i regeringens ekonomiska politik går det framåt. Det måste vara möjligt att driva på i mycket större utsträckning. Om det skulle fattas ett politiskt beslut i denna riksdag med innebörden att avvecklingen skall vara genomförd år 2010 punkt slut, skulle det vara en signal till hela energisektorn. Producenterna och övriga delar av den branschen skulle naturligtvis sätta fart och vara med och utveckla de alternativa energikällorna som dessutom skulle utgöra en utmärkt exportvara. Men det behövs en tydlig signal så att också branschen förstår att vi menar allvar. När jag lyssnade till Per Westerbergs svar undrade jag om avvecklingens slutår 2010 fortfarande existerar. Är det inte innebörden av de politiska beslut som har fattats här? Det jag får som svar och till livs här är citatet om när avvecklingen skall inledas. Vi kan väl inte vänta till år 2009?
Herr talman! År 2010 var uttolkningen av resultatet som skedde efter en socialdemokratisk riksdagsmotion i näringsutskottet 1980. Jag var själv med i näringsutskottet vid denna tidpunkt. Vi har sedan haft flera energipolitiska beslut i denna riksdag, senast våren 1991, som har fortsatt att uttolka resultaten och som har gällt vilka åtgärder man behöver vidta för att försöka nå de mål man har ställt upp och för att fullfölja beslutet i folkomröstningen. Vi har inte en planhushållning där vi säger att vi bara skall fasa ut ett antal kärnkraftverk. Även på folkomröstningens valsedel fanns krav på att man skulle upprätthålla sysselsättningen och välfärden. Det ställer även krav på hur utfasning av kärnkraft skall gå till i Sverige. Vi har satt in betydande resurser på energibesparande, så betydande att vi även får en hel del kritik för detta, beroende på vad det kan innebära för hälsoläget vid energibesparingar i bostäder. Vi har satt in insatser för att få fram de alternativa energikällorna. Det finns restriktioner även för dem, både ur säkerhets och miljösynvinkel, men också ur kostnadssynvinkel. De skall vara konkurrenskraftiga, så att vi kan upprätthålla sysselsättningen och välfärden i landet. Därför är det inte självklart att man bör fasa ut i jämn takt -- man gör det vartefter resultat uppnås inom respektive område. Vi är konsekventa och långsiktiga. Vi för en stabil energipolitik i enlighet med folkomröstningens resultat för att kunna möjliggöra långsiktiga investeringar. Det är nödvändigt för att man skall kunna få bra investeringar som är kostnadseffektiva och därmed uppfyller de målsättningar som riksdagen har ställt upp.
Herr talman! Det är nog så att näringsminister Per Westerberg undviker att svara på min fråga. Den var mycket enkel och konkret: Är det inte så att beslutet om avveckling senast år 2010 ligger fast? Har riksdagen fattat några politiska beslut som innebär att det datumet har upphört att gälla? Jag anser att datumet ligger fast och undrar: Hur skall vi i praktiken kunna förverkliga avvecklingen till år 2010 om vi inte börjar nu? Jag tror inte att det är möjligt att genomföra avvecklingen på mycket kort tid eller att vi på en gång kan stänga av alltihopa det sista året. Vi måste börja nu om vi skall ha den planmässighet och den kontinuitet i tillförsel av el som behövs. Det innebär att vi avvecklar i takt med att andra, förnyelsebara energikällor kommer fram. Det är regeringens ansvar att se till att detta sker på ett bra sätt. Det borde också vara regeringens ansvar att se till att kärnkraftselen inte subventioneras på det sätt som den gör i dag utan utsätts för en rimlig konkurrens. På det sättet kan man också släppa fram andra energislag i en mer jämbördig konkurrens än vad som nu är fallet. Det vore intressant att få ett besked -- ligger beslutet om avveckling år 2010 fast? Om det gör det -- vilket jag och tydligen också Olof Johansson, Per Westerbergs ministerkollega, anser -- så vore det rimligt att förstärka det genom att stifta en lag i riksdagen om att kärnkraften skall vara avvecklad innan dess och genom att göra upp en ordentlig plan över hur det skall gå till. Jag tycker inte att planering inte är av ondo. Man måste använda sig av en förnuftig planering om man vill uppnå de politiska mål som man säger sig arbeta för. Jag har alltså uppfattat det som att regeringen är djupt splittrad i denna fråga och att både Folkpartiet och Moderaterna helst ser att folkomröstningsresultatet inte uppfylls i praktiken. Men då binder man ris åt sin egen rygg inför folkomröstningen om medlemskap i den Europeiska unionen som vi står inför nu eller nästa år. Om inte människor är övertygade om att det de säger i en folkomröstning kommer att respekteras av de folkvalda, är vi mycket illa ute. Då har ni bidragit till att underbygga de stämningar som finns i dag; att många människor känner att politikerna inte bryr sig om vad de tycker och tänker. Som politiker har vi ett intresse av att försvara demokratin, utveckla den och skapa respekt för de demokratiska institutionerna. Folkomröstningsinstitutet är en sådan.
Herr talman! Det är hela valsedeln från 1980 som gäller. Det är ganska typiskt att Vänsterpartiet kommunisterna ställde sig utanför riksdagsbeslutet om uttolkningen av den. Precis som Gudrun Schyman här i dag, vill man bortse från den andra delen av valsedeln. Men även upprätthållandet av sysselsättningen och välfärden är centrala delar i det energipolitiska beslutet från 1980. Det går alltså inte att lösa alla problem bara genom lagstiftning. Det vore mycket bekvämt om vi kunde lagstifta om större ekonomisk tillväxt eller ökad välfärd, men detta uppstår inte genom lagstiftning utan genom de åtgärder vi vidtar för att nå respektive mål. Regeringen är inte djupt splittrad. Det kanske är en besvikelse för Gudrun Schyman att Sveriges riksdag har en majoritet på mellan 85 och 90 % bakom trepartiuppgörelsen om kärnkraften och energin. Vi har som mål att klara detta till år 2010 och anvisar medel för det. Men det finns restriktioner, nämligen sysselsättningen och välfärden, som också måste klaras. Därför vidtar vi åtgärder för att spara energi och för att få fram alternativa energikällor. Vi skall på så sätt både kunna klara av restriktionerna och förverkliga slutmålet som sådant. Det är inte besluten via lag eller planeringen i sig det handlar om. Det är fråga om att släppa till resurser och att skapa möjligheter att rent tekniskt få konkurrenskraftiga priser på el som säkrar just sysselsättningen och välfärden. Därmed klarar vi också att genomföra det avvecklingsbeslut som faktiskt fattades 1980.

Herr talman! Rolf L Nilsson har i en interpellation frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att samtidigt trygga landets energiförsörjning och säkerheten vid kärnkraftverken. Vidare har han frågat om regeringen planerar att ta upp överläggningar med ägarna till Oskarshamn 1 om slutlig stängning av reaktorn, när regeringen tänker påbörja arbetet med en lag om avvecklingen av kärnkraften och vilken katastrofplanering regeringen har för stängning av flera reaktorer. Bakgrunden till frågorna är att ett antal kärnkraftsblock har varit avställda under hösten. Göthe Knutson har mot samma bakgrund frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att säkra vårt lands långsiktiga elförsörjning. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Jag har samrått med miljöministern, som inom regeringen svarar för frågor om kärnkraftens säkerhet. Först skall jag kort redogöra för läget i fråga om de berörda kärnkraftsblocken och leveranssäkerheten i södra Sverige. Barsebäck 1 undersöktes i syfte att klarlägga om även denna reaktor hade liknande skador. Två block, Oskarshamn 1 och Ringhals 2, var avställda för större reparationer. Dessutom utnyttjades tidvis de gasturbinanläggningar som finns i södra Sverige. Efter några dagar kunde två av de avställda kärnkraftsblocken tas i drift. Nu har ytterligare två block startats, och åtminstone ett till väntas kunna tas i drift omkring årsskiftet. Elförsörjningsläget i södra Sverige är därmed åter nära nog normalt. Det som inträffat i höst -- och liknande händelser förra hösten -- visar dock att risken för störningar i elsystemet är förhållandevis stor i denna del av landet. Ett fåtal kärnkraftsblock svarar för en mycket stor del av basproduktionen av kraft. Marginalerna i systemet är mindre i södra Sverige än i andra delar av landet. Södra Sverige är därför starkt beroende av överföring på stamnätet norrifrån, av förbindelserna med Danmark och av egna reservanläggningar. För närvarande är överföringskapaciteten på stamnätet till Skåne begränsad. Kapaciteten kommer att höjas genom byggandet av en ny ledning på Västkusten till Helsingborg, som nu projekteras och som beräknas bli färdig år 1996. Skåne och Tyskland, Baltic Cable, som väntas bli klar omkring årsskiftet 1994/95. Genom dessa två nya förbindelser kommer leveranssäkerheten i södra Sverige att förstärkas avsevärt. Jag skall också ge min syn på de mer grundläggande frågor som har aktualiserats genom höstens händelser och som berörs särskilt i Rolf L Nilsons interpellation. Till en början vill jag erinra om den princip som gäller för fördelningen av ansvaret för elförsörjningen mellan staten och kraftföretagen. Denna princip slogs fast genom energiöverenskommelsen i januari 1991, som riksdagen ställde sig bakom. Jag citerar: ''Det är kraftföretagens uppgift att med utgångspunkt i den av statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så att landets behov av el blir tillgodosett.'' Riksdagen och regeringen anger de förutsättningar som kraftföretagen skall arbeta inom. Så beslutar t.ex. statsmakterna om energibeskattningen och om miljöpolitiska styrmedel. Produktion, överföring och distribution av el kräver i allmänhet koncession så att miljö och säkerhetsintressen eller andra allmänna intressen kan tillgodoses. Företagen har att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att de krav som staten ställer blir uppfyllda. Det behöver väl knappast påpekas att säkerhetskraven just på kärnkraftens område är utomordentligt höga. Dessutom har de under åren successivt skärpts. Myndighetstillsynen på detta område är synnerligen noggrann. Säkerhetsmyndigheterna -- dvs. Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, -- har vittgående befogenheter, och deras verksamhet präglas av hög integritet. Det är uteslutet att myndigheterna skulle tillåta kärnkraftsföretagen att sänka säkerhetsnivån med hänsyn till problem med elförsörjningen. Rolf L Nilson anser att de störningar som under de två senaste åren har uppträtt i kärnkraftsanläggningarna är yttringar av åldersproblem, som kommer att öka snarare än minska. Ett aktuellt underlag för bedömning av denna fråga finns nu i den senaste årliga rapporten från SKI om säkerheten vid de svenska kärnkraftsverken. Rapporten överlämnades till regeringen i början av veckan, och jag skall här återge något av vad SKI har sagt i rapportens sammanfattning. SKI erinrar först om den gemensamma rapport som Bland de slutsatser som drogs där var att det inte förelåg några skillnader mellan verken när det gällde risken för eller konsekvenserna av en allvarlig reaktorolycka. Det fanns heller inget som talade mot att samtliga reaktorer, om de underhölls väl, kunde ges en teknisk livslängd som sträckte sig till år 2010 och även längre. Det påpekades dock att en del större renoveringar och underhållsarbeten skulle kunna bli nödvändiga. Så har också blivit fallet. En händelse i Barsebäck i juli 1992 visade på brister i nödkylsystemen i fem äldre kokarreaktorer. Dessa reaktorer fick ställas av för ombyggnad av systemen. I den nu aktuella rapporten bedömer SKI att tillförlitligheten i kylsystemen i kokarreaktorerna nu är återställd till en tillfredsställande nivå. Emellertid påpekar SKI att ett antal materialproblem, i flertalet fall åldersbetingade, har lett till långvariga driftstillestånd för tre reaktorer. I rapporten görs den sammanfattande bedömningen att problemen med nödkylsystemen och materialproblemen har lett till betydelsefulla tekniska säkerhetsförbättringar vid verken och avsevärda förbättringar av verkens eget säkerhetsarbete. Samtidigt har erfarenheterna pekat på vikten av en noggrann prövning av vissa äldre säkerhetsanalyser och konstruktionsförutsättningar, liksom vikten av fortsatt skärpt uppmärksamhet på åldersbetingade förändringar. Enligt SKI är den grundläggande säkerhetsstrategin -- nämligen ett djupförsvar i flera led mot allvarliga olyckor -- utformad utifrån förutsättningen att dolda fel och brister kan finnas, men att de inte skall leda längre än till tillbud utan allvarligare konsekvenser utanför anläggningen. Mot denna bakgrund ser SKI och SSI ingen anledning till omprövning av den riskbild som redovisades tidigare. Jag har här ganska utförligt redogjort för de ansvariga myndigheternas bedömningar. Det kan inte råda någon oklarhet om att säkerhetskraven har absolut prioritet när myndigheterna tar ställning till frågor om kärnkraftsverkens drift. En ofrånkomlig konsekvens härav är att anläggningarna, så snart någon brist uppdagas, får tas ur drift tills bristen har avhjälpts. De problem som uppkommit under åren 1992 och 1993 har alltså inte inneburit någon försämring av säkerheten i kärnkraftsverken. Däremot har de lett till ganska långvariga avställningar eller, med andra ord, en försämrad tillgänglighet för de berörda verken. De två senaste åren har därmed inneburit ett avbrott i utvecklingen mot en successivt förbättrad tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken sedan början av 1980-talet. Vi vet inte i dag om det rör sig om ett tillfälligt fenomen eller om man nu måste räkna med en lägre tillgänglighet för verkens återstående livstid. Jag utgår från att de berörda kraftföretagen med stort allvar uppmärksammar denna fråga. Det är företagens sak att ta ställning till om det är ekonomiskt rimligt att göra sådana ytterligare investeringar i anläggningarna som kommer att krävas för fortsatt drift. Det är också, i enlighet med gällande ansvarsfördelning, företagens sak att vidta åtgärder för att ersätta bortfallet av elproduktion från kränkraftsverken när de slutligt tas ur drift. Jag har ingen anledning att här gå in på frågan om de alternativa handlingslinjer som står till buds för kraftföretagen. Jag vill dock undestryka att vi inte längre skall räkna med att elförsörjningen tryggas enbart med nationella åtgärder. Ett viktigt inslag i den pågående reformeringen av den svenska elmarknaden är också att underlätta ett ökat utbyte av elkraft över gränserna. En liknande utveckling pågår i vår omvärld. Genom en internationalisering av elmarknaden kommer de samlade produktionsresurserna att kunna utnyttjas bättre. Det blir också lättare att hantera problemen vid störningar i de nationella systemen, t.ex. om ett antal produktionsenheter faller bort. Som jag redan nämnt kommer Sydsveriges elförsörjning att stärkas väsentligt i och med att Baltic Cable tas i drift om något år. Vi kan räkna med en fortsatt utbyggnad av utlandsförbindelserna och en successiv integration av elsystemen i Nordeuropa. Av vad jag nu har sagt följer att regeringen inte förbereder åtgärder av det slag som Rolf L Nilson efterlyser i sin interpellation.